Herr talman! Gunnar Biörck i Värmdö har frågat mig om jag har för avsikt att tillse att ”modellblanketter” av det slag som skall användas vid 1984 års taxering för 1983 års inkomster kommer att finnas tillgängliga för medborgarna före utgången av innevarande år. Enligt vad som sägs i interpellationen skulle detta vara nödvändigt för att de skattskyldiga skall kunna förutse effekterna i det individuella fallet av skattereformen och beräkna den skatt som skall betalas under år 1983. Jag skall börja med att lämna en kort redogörelse för de olika åtgärder som har vidtagits för att sprida information om inkomstskattereformen. När den departementspromemoria angående skattereformen som hade utarbetats på grundval av överväganden inom en särskild expertgrupp lades fram i oktober 1981 hade inom budgetdepartementet utarbetats en särskild informationsbroschyr. En omarbetad version av denna utgavs i samband med riksdagsbeslutet i juni 1982. Broschyrerna har i ett mycket stort antal distribuerats till myndigheter, organisationer, företag och enskilda personer. Till skattskyldiga med s.k. stående jämkning av den preliminära skatten har under hösten utsänts ett informationsblad med vissa uppgifter om skattereformen och dess påverkan på förutsättningarna för jämkning. Vidare har riksskatteverket framställt en informationsbroschyr med särskild inriktning på förhållandena vid 1984 års taxering. Denna broschyr har sedan andra halvan av oktober funnits tillgänglig hos skattemyndigheterna. Enligt min mening innebär denna informationsinsats att tillfredsställande åtgärder har vidtagits för att sprida kännedom om skattereformen och ge de skattskyldiga möjlighet att bedöma effekterna på sin egen inkomstskattesituation. Jag kan inte finna att en närmare kännedom om deklarationsblankettens utformning skulle kunna i nämnvärd omfattning bidra till detta ändamål. Att i stort sett samtidigt tillhandahålla blanketter för 1983 och 1984 års taxeringar skulle dessutom innebära en betydande risk för missuppfattningar och förväxling.

Herr talman! Ekonomioch budgetministern har haft vänligheten att besvara min interpellation rörande deklarationsblanketter för 1984 års taxering, och för det besvär han gjort sig med detta och med att i god tid tillställa mig svaret vill jag framföra mitt tack. Jag kan däremot inte förklara mig nöjd med vad Kjell-Olof Feldt har haft att anföra i sak. Efter den underbara natten — och det smärtsamma uppvaknande som för somliga följt på denna — drabbas vi nu om en och en halv månad av vad som har betecknats som en av de mest genomgripande skatteomläggningar som någonsin har gjorts i vårt land. Den radikala förändringen av avdragsprin ciperna, som även berör kvittning mellan makar, och införandet av begreppen grundbelopp, brytpunkt och tilläggsbelopp kommer rimligtvis att betyda en helt ny deklarationssituation i februari 1984 avseende 1983 års inkomster för tiotusentals, förmodligen hundratusentals, medborgare. Det är uppenbart att de deklarationsblanketter som därvid skall användas måste vara utformade på ett helt annat sätt än de blanketter som vi vant oss vid sedan åtskilliga år. Det har brukat sägas att medborgarna vid uppgörande av sina deklarationer bör ta fram och titta på kopian av förra årets deklaration, och vi får ju alla godhetsfullt av fogden två exemplar av varje års blanketter för att kunna bevara det ena som underlag för nästa års deklaration. För alla dem, vilkas inkomster redan i år eller i varje fall nästa år kommer att passera brytpunkten, kommer rimligtvis 1983 års deklarationskopia att bli skäligen ointressant annat än som ett historiskt dokument. Det blir 1984 att börja på ny kula. Budgetministern — jag tillåter mig fortsättningsvis, för enkelhetens skull och utan dubbelbottnade avsikter, att lämna ”ekonomin” åt dess öde — har i sitt svar sagt att det utgavs en broschyr om det nya skattesystemet i juni 1982, som skulle ha distribuerats till myndigheter, organisationer, företag och — litet på sladden — tydligen också till ”enskilda personer”. Man frågar sig onekligen: I så fall vilka? Ja, Kjell-Olof Feldt, så går det ju till i överhetssamhället. Det finns just nu uppe på ”hyllan” en utmärkt utställning om de svenska skatternas historia. Den inleds med orden: ”Alla skatter har krävts ut av en överhet.” Nu är det Kjell-Olof Feldt som är överheten. Jag kan likväl inte förebrå den nuvarande budgetministern för sommarens broschyr i annan mån än att han tycks solidarisera sig med detta uttryck för det sedvanliga, ganska nonchalanta myndighetssamhället — för det är ju faktiskt de enskilda personerna som deklarerar, inte myndigheterna och organisationerna. Kjell-Olof Feldt är däremot själv ansvarig för en annan broschyr om förhållandena vid 1984 års taxering som, enligt hans egen uppgift, ”sedan andra halvan av oktober funnits tillgänglig hos skattemyndigheterna”. Tack för den upplysningen, här och nu! Jag undrar hur man annars skulle ha fått reda på det! Därmed anser tydligen budgetministern allan rättfärdighet vara uppfylld. Men så är det naturligtvis inte. Saker och ting ser nämligen väldigt olika ut beroende på det håll, från vilket man ser dem — om det är ovanifrån eller underifrån. Kjell-Olof Feldt — eller den som författat hans svar — har sett saken ur det översåtliga myndighetsperspektivet. Jag har försökt se det underifrån, som en vanlig, enkel, hunsad deklarant. Om Vår Herre är nådig kommer jag förmodligen över brytpunkten nästa år och drar väl då även hustru min med mig, om jag förstått saken rätt. Men trots ansträngningar har min begåvningsreserv inte räckt till för att bilda mig en föreställning om vad de nya reglerna, transponerade till ett antal imaginära deklarationsblanketter, i verkligheten skulle komma att innebära för oss. I min interpellation försökte jag konkretisera situationer av detta slag i mera generella termer. Jag såg då också framför mig bilden av Kjell-Olof Feldt i blå snickarbyxor framför villan i Nacka, med sin statsrådslön, en bunt för tillfället oskadliggjorda aktier och med sin informationssekreterare — vars spänst många av oss avundas henne — vid sin sida. Kort sagt, med interpellationens ord: ”två makar som var för sig har inkomster såväl av tjänst som av kapital och/eller rörelse och som bebor en av dem ägd fastighet”. En sak är att läsa broschyrer, en annan att fylla i rätta rader och kolumner och sedan flytta summor fram och tillbaka mellan blanketterna, under iakttagande av något hundratal finstilta anmärkningar i vidhängande bruksanvisningar. Det är sådana svårigheter som rimligtvis kommer att drabba även åtskilliga riksdagsmän, av vilka flertalet, om Gud är god, också kommer att, med eller utan äkta hälfter, passera brytpunkten nästa år. För att sådana personer skall kunna bedöma vad de själva eller deras huvudarbetsgivare skall leverera i skatt under 1983 är det nog nödvändigt att de snarast får vad jag kallat en modellblankett av 1984 års modell, där de kan plocka in sina egna siffror i de nya kolumnerna och se vad summorna till slut ungefär kommer att bli. Detta, Kjell-Olof Feldt, är faktiskt bara en smula praktisk psykologi och pedagogik och ingenting annat. Det är klart att för den som själv stått för utformningen av den nya skattereformen kan det hela kanske tyckas enkelt, särskilt om man är pol.mag. och fil.lic. i nationalekonomi och dessutom kan vara hjärtligt tacksam för att ha två departement till sitt förfogande. Men för oss vanliga dödliga är det faktiskt inte lika enkelt. Inte desto mindre vore det intressant att veta om budgetministern själv ägnat en tanke åt hur 1984 års deklaration kommer att se ut för den egna familjens del. Om jag inte minns alldeles fel var det en gammal skånsk bondeförbundshövding här i riksdagen som brukade bedöma föreslagna reformer med utgångspunkt i hur det skulle te sig på hans egen gård. ”Det tål att tänka på”, som Hamlet sade, också i det här sammanhanget, så att man inte oförhappandes drar på sig ”vårt hela långa levernes elände”. Det är faktiskt inget orätt i att planera familjens ekonomi så länge det sker, som det heter i regeringsformen, ”under lagarna”. Visserligen har jag inte nåtts av någon av de broschyrer Kjell-Olof Feldt nämnde, men en vänlig själ har lånat mig några av de informationsoch utbildningsböcker som riksskatteverket distribuerat till sin personal. Efter att ha försökt tillgodogöra mig innehållet i den nära 2 kg tunga bibban måste jag likväl, med begagnande av en numera i umgänget med myndigheter inte helt ovanlig fras, vitsorda att jag visserligen ”tagit del, men ej förstått”. Det kan möjligen till någon del bero på att inte heller myndigheten förstått. Men i de där häftena finns faktiskt också några provoch modelldeklarationsblanketter, speciellt avpassade för redovisningen av tilläggsbelopp. Det borde därför inte vara tekniskt omöjligt för riksskatteverket och RS-systemet att låta datorerna distribuera sådana modelldeklarationer— om de nu är riktiga — till alla som på basen av 1982 års deklarationer kan beräknas ha intresse av att veta vilka spelregler som i praktiken kommer att gälla för just deras ekonomi under år 1983. Detta vore, enligt mitt sätt att se, en naturligt serviceåtgärd — ehuru tanken. på service åt medborgarna och inte bara åt myndigheterna förmodligen är ännu mera främmande för riksskatteverket än t.o.m. för budgetdepartementet. Budgetministerns omedelbara, negativa svar måste bero på antingen allmän oginhet — men det vill jag inte i första hand tro — eller — vilket väl är både mest sannolikt och mest oroväckande — på att varken regeringen eller riksskatteverket egentligen ännu har klart för sig hur de deklarationsblanketter till sist skall se ut som skall kunna satisfiera de ekvationer som den slutliga versionen av den famösa skatteöverenskommelsen inrymmer. Det skulle vara av intresse att höra vilken av dessa förklaringar budgetministern vill ty sig till i försvaret av attityden att ingenting göra. Herr talman! Jag skall inte i den här omgången besvära budgetministern med fler frågor. Som det nu är riskerar ett stort antal människor att i februari 1984 överraskas av att deras ekonomi, sådan den varit 1982 och kanske fortsatt att vara 1983, drabbas av en väsentligt höjd skatt genom ändringar i avdragsoch särbeskattningsreglerna samt införandet av tilläggsbelopp. Det är ganska nostalgiskt att tänka på att om inte Rolf Wirtén aningslöst låtit sig förföras under den underbara natten, så hade den borgerliga regeringen stått fast vid sina ursprungliga skatteplaner och då hade medborgarna redan i år kommit i åtnjutande av en marginalskattesänkning utan att samtidigt drabbas av några tillkrånglade tilläggsskatter ovanför en godtyckligt vald ”brytpunkt”. Det kan vara skäl för väljare över brytpunkten runt om i vårt land att komma ihåg den saken, när de om några månader, i februari 1983, gör sin sista ”vanliga” deklaration. 1984 behövs nog ingen påminnelse. Då är loppet redan kört.

Herr talman! I och för sig kan det ju alltid finnas skäl att med kritiska ögon granska de broschyrer och det informationsmaterial som våra myndigheter lämnar. Det är säkert viktigt att man bedömer detta material från flera utgångspunkter, inte bara från myndigheternas utan också från deras utgångspunkter som skall använda sig av materialet. Hade Gunnar Biörck i Värmdö lagt upp sin interpellation utifrån utgångspunkten att man kunde förbättra, utvidga eller mer effektivt distribuera det informationsmaterial som finns, skulle jag nog kunna tänka mig att det funnits utrymme för en debatt om sådana åtgärder. Men nu gällde hans fråga huruvida man skulle införa något nytt i sammanhanget, nämligen att de skattskyldiga, var och en tydligen, skulle få en särskild deklarationsblankett som avser den deklaration de skall utföra på våren 1984. Jag frågar mig hur en sådan blankett skulle förbättra situationen för den enskilde skattskyldige. Jag undrar om det är lättare att ta reda på huruvida ens skatteförhållanden väsentligt förändras under 1983 med en sådan blankett än med det material som jag talade om för en stund sedan. Det är nämligen så att de som kan antas ha intresse av att redan nu, hösten 1982 eller i varje fall i början av 1983, veta något om hur skatterna slår med avseende på 1983 års inkomster, är de som har att utgå från att de behöver begära jämkning av sin preliminärskatt. De som inte tror att de behöver begära jämkning eller som har sådana skatteförhållanden att de någorlunda enkelt kan ta reda på huruvida detta är fallet, behöver inte heller ha så väldigt noggranna kalkyler. Jag vet inte om Gunnar Biörck har sett den broschyr som delas ut till dem som tror att de kan behöva begära jämkning av sin preliminärskatt, till dem som redan har jämkning eller som tror att de behöver begära det nästa år. Jag vet inte om Gunnar Biörck tycker att den inte duger för det ändamål som den är avsedd att ha. Jag har tittat på den. Jag är väl miljöskadad efter att ha sysslat med skatter ett antal år och tycker att saker är enklare än vad de i själva verket är. Jag har gjort ett försök att prova denna broschyr på några personer som inte är så förtrogna med just denna skattereform. Jag tycker mig ha förstått att det inte är helt omöjligt att på grundval av denna broschyr i grova drag räkna ut vad skatten skulle kunna bli. Som jag sade finns det alltid anledning att ställa frågan om myndigheter informerar på ett sätt som är ändamålsenligt. Men jag vill ändå i just detta fall ifrågasätta om utbyte av material, en övergång till en modellblankett, skulle förbättra situationen. Skulle det sedan visa sig, och det är väl långt ifrån otroligt, att ett antal skattskyldiga behöver mer information än vad som hittills har kunnat gå ut, så skall sådan naturligtvis ställas till förfogande. Men debatten oss emellan skulle i så fall gälla formen för detta. Sedan vill jag lägga till att den här skattereformen beslöts av riksdagen i våras. Det kommer att ske vissa ändringar i den genom ett beslut som tas av riksdagen i december. Det är i varje fall inte möjligt för skattemyndigheterna att i detalj utforma vare sig blanketter eller tillämpningsföreskrifter förrän riksdagen har slutbehandlat reformen. Därför är det kanske inte så väldigt vänligt av Gunnar Biörck att antyda att det är någon försumlighet från riksskatteverkets sida om det i dag inte finns deklarationsblanketter färdiga för den deklaration som skall äga rum om mer än ett år. Något utrymme för arbete efter riksdagsbeslutet måste faktiskt finnas. Herr talman! Jag tycker att man också spårar en mindre vällovlig avsikt bakom det inlägg som Gunnar Biörck gjorde. Moderaternas kampanj har ju gått ut på att skrämma folk för den här skattereformen. Man började i stor stil att säga att i stort sett skulle landets samtliga villaägare få frånträda sina fastigheter och störtas i ekonomisk ruin. Det har man tvingats överge därför att verkligheten är en annan. Nu går tydligen kampanjen ut på att skrämma folk för att skattesystemet blir så otroligt krångligt och att det snart kommer att vara i stort sett omöjligt för någon att fullgöra sin deklarationsskyldighet. Jag vill bara påminna om att det faktiskt också sker förenklingar i deklarationsblanketten som för många skattskyldiga kommer att innebära att de behöver uträtta väsentligt mindre arbete. Framför allt gäller det schablonavdraget vad gäller kostnader för inkomst av tjänst. Det är klart att de som har väldigt avancerade avdragsoch inkomstförhållanden också i framtiden liksom nu kommer att ha komplicerade deklarationer. Till slut, herr talman, förstår jag inte vad min hustrus inkomster har med den här frågan att göra. Vi har särbeskattning i det här landet sedan lång tid tillbaka.
Herr talman! Jag tackar också för de här synpunkterna, och jag skall försöka att ta upp dem en efter en.

Har jag fel där vore det mycket viktigt och önskvärt att budgetministern klart deklarerade att det inte kommer att bli — vare sig i fråga om avdrag eller tilläggsskatteberäkning — någon interferens av den andra partens ekonomiska förhållanden. Jag har nämligen fått den uppfattningen att man infört strängare bestämmelser när det gäller kvittning mellan makars inkomster och avdrag i olika inkomstkällor. Om det likväl är så måste det vara svårt att bara av en broschyr kunna utläsa hur i en situation, där båda makarna har vad budgetministern här kallade för komplicerade deklarationer, dessa kommer att interferera med varandra. Då är det inte bara nyfikenhet som gör att man kan ha intresse av att veta hur det kommer att slå. Det här med jämkning har jag över huvud taget inte tänkt på, utan vad som föresvävat mig är möjligheten att verkställa sådana ekonomiska dispositioner att man får en bättre kongruens mellan inkomster och avdrag i olika förvärvskällor. Av den debatt som förevarit har jag fått det intrycket att den nya skattereformen medför betydligt svårare komplikationer än det hittillsvarande systemet. Har jag fel är jag tacksam om budgetministern klarar ut hur det i själva verket förhåller sig med detta. Jag tycker inte själv att det är svårt att förstå att man helst redan i år vill kunna beräkna skillnaden mellan den skatt som man får på inkomster som har deklarerats på hittillsvarande sätt, enligt nu gällande lagstiftning, och den skatt som man får om man räknar på basis av en helt ny lagstiftning och en helt annan deklarationsuppställning.

Herr talman! Om hela den stort upplagda debatten från Gunnar Biörcks i Värmdö sida egentligen handlar om huruvida en redan utdelad blankett är användbar för de syften han anger eller om vi skulle behöva få en ny blankett, kanske saken har fått litet rimligare proportioner. Jag har gjort den bedömningen, och det har andra också gjort, att för dem som redan fr.o.m. januari vill vidta åtgärder som har att göra med jämkning av deras preliminärskatt borde det material som har delats ut räcka till. Det är möjligt att vi har fel på den punkten. Skulle det visa sig att svårigheter uppstår, får skattemyndigheterna naturligtvis hjälpa till. Det är möjligt att vi också får utforma nya omgångar av materialet som ger bättre upplysning. Men jag börjar förstå att vad Gunnar Biörck vill diskutera är någonting annat. Han vill diskutera dem som nu vill skatteplanera för 1983 års inkomst och för inkomster på längre sikt. Det är möjligt att det är där konstigheterna med makars inkomster kommer in. Om det är så, vilket det i och för sig ligger något i, att möjligheterna att flytta avdrag mellan makar blir något mindre, minskar också det ömsesidiga beroendet mellan makar och deras inkomster. De behöver då inte ha så stora bekymmer för vad den andra maken har för inkomstoch skatteförhållanden och blir därmed mera självständiga i förhållande till varandra. Människor med inkomst av rörelse, inkomst av annan fastighet än villafastighet osv. — det är tydligen framför allt dem som Gunnar Biörck bekymrar sig för — behöver helt andra resurser. Och det har de i allmänhet i form av jurister och skatterådgivare, som de redan nu använder och som de alltid har använt för att minimera skatten på sina inkomster. Att just den kategorin skulle vara särskilt hjälpt av en deklarationsblankett tror jag inte. Men faktum kvarstår. Vi har delat ut — eller ställt till förfogande, skall jag snarare säga — ett material som vi tror räcker till för skattebetalarna för att göra de bedömningar som i vissa fall kan behöva göras. Skulle det visa sig att det finns ett legitimt intresse av att förbättra informationssituationen skall vi göra det. Men det var Gunnar Biörcks val av form som jag tyckte var mindre välbetänkt, och jag tror inte heller att den är särskilt effektiv. Om vii februari hade två deklarationsblanketter avseende två olika inkomstår kunde det skapa problem, och det tror jag att man bör ta hänsyn till.
Herr talman! Nu verkar det som om budgetministern och jag har kommit varandra litet närmare, alldeles speciellt sedan budgetministern i sitt senaste anförande har ändrat sig och inte längre talar om en redan utdelad blankett utan om en blankett som har ställts till förfogande. Några utdelade blanketter har jag nämligen inte på något sätt fått kännedom om. Nu tillhör jag inte heller dem som brukar begära jämkning. Jag kan tänka mig att mängder av människor som inte har s.k. stående jämkning och som därför alltså inte har nåtts av besked på den här punkten kommer att få starkt ändrade skatteförhållanden. För egen del måste jag säga, trots att jag läser ganska mycket tidningar och annat, att det helt har undgått mig att de broschyrer budgetministern hänvisar till över huvud taget har funnits. Under alla omständigheter har de inte delats ut. Budgetministern hänvisar vidare personer som har litet komplicerade deklarationer, avseende fastigheter, rörelse och kapital eller någon av dessa tre ingredienser, till att de behöver helt andra resurser, i form av jurister och skatterådgivare. Men är det inte ett slags inkompetensförklaring av myndigheterna att säga att dessa inte kan förklara för vanliga människor hur det är, utan att dessa människor skall behöva uppsöka advokater för att få reda på hur de skall göra sina deklarationer? Jag tycker att en sådan inställning också innebär ett underkännande av den enskilde, och det borde riksskatteverket eller annan myndighet som skall ha hand om detta inte utgå från i sina resonemang. Det verkar som om Kjell-Olof Feldt ironiserade litet över förekomsten av skatteplanering, men jag vill säga att det visst inte är något orimligt i en sådan planering. Låt oss kalla det för planering av familjeekonomin — det är närmast det som jag har haft i tankarna. Vi har nu ett grundlagsskydd mot retroaktiv beskattning, och det innebär rimligtvis att vi här i landet är överens om att människor skall kunna planera sin ekonomi under hänsynstagande till verkningarna av beslutade skatteregler. Det är enligt min mening inget omoraliskt i att medborgarna planerar sin ekonomi med hänsyn till skatteeffekter så länge det, som jag sade i mitt första anförande, sker inom lagarnas ram.
Herr talman! Herr Biörck i Värmdö har alldeles rätt i att det efter hand blir något klarare vad vi egentligen diskuterar. Låt mig bara konkludera att det står alldeles klart att de som Gunnar Biörck är bekymrad över inte är de som har jämkning av preliminär skatt på grund av att det.ex. har villaavdrag och kan behöva göra mindre jämkningar efter den nu aktuella reformen. De som han är bekymrad över är i stället de som tänker vidta dispositioner för att undgå ytterligare skatt på grund av denna reform — genom att flytta avdrag från förvärvskällor, eller kanske fastigheter från den ena maken till den andra, och göra liknande arrangemang, som en del illasinnade människor kallar skatteflykt. Det är säkerligen riktigt, Gunnar Biörck, att det finns utrymme för laglig skatteplanering eller laglig skatteflykt, och jag har ingenting att säga om detta. Men om Gunnar Biörck begär att vi för just denna typ av dispositioner skall ställa speciella blanketter och särskilt informationsmaterial till förfogande, begär han väl mycket av oss. Vad jag menade var att de personer som vill göra den typen av dispositioner — i allmänhet gör de redan sådana och har gjort det under lång tid — inte är hjälpta av en deklarationsblankett. De kommer att behöva mera avancerade former av rådgivning, och i allmänhet skaffar de sig sådan. Det står också alldeles för många rådgivare redo att dela ut råd till dem. Jag har litet svårt att förstå den å allmänhetens och de vanliga skattebetalarnas vägnar upprörda inställning som Gunnar Biörck gav uttryck för i början av denna debatt.
Herr talman! Jag tror att det är en annan grupp medborgare än den som Kjell-Olof Feldt här antydde som nu kan bli tvungen till skatteplanering och som aldrig gjort det förut, eftersom den har arbetat efter ett system, som man Nr 26 kände till. Nu plötsligt kommer ett system som dessa medborgare inte känner Måndagen den till och som är konstruerat med ”knän” och spärrar. 15 november 1982 Som jag har angett i min interpellation är det här fråga om ganska många människor vilka av olika orsaker måste upprätta komplicerade deklaratio Om arbetsmarkner. Såvitt jag förstår kan man inte förebrå dem att de funderar på om nadssituationen riksdagen har försvårat deras situation på ett sätt, som kanske riksdagen inte ; Stockholmshar avsett, men som drabbar dem i hög grad. De kan då fråga sig: Hur regionen kommer detta att verka hemma på min gård — som den person som jag hade i tankarna kanske skulle ha uttryckt det. Jag skall inte längre uppta kammarens tid. Trots allt har nog frågan fått en nyttig genomlysning i denna debatt. Jag passerade på vägen ned till kammaren, herr talman, den mycket intressanta utställning som finns uppe på ”hyllan” över de svenska skatternas historia. Där nämns bl.a. att bönderna på Värmdö år 1567 hade skyldighet att till slottet leverera bl.a. 516 gäddor, 1 braxen och 13 harar. De hade också skyldighet att göra dagsverken och bygga vägar. Dessa s.k. allmänna besvär blev allt kännbarare och ledde slutligen till uppror mot skattetrycket. Jag är tacksam för att jag inte behöver göra dagsverken på Värmdöleden, och jag tänker därför inte heller göra uppror mot Kjell-Olof Feldt, utan nöjer mig-— för dagen åtminstone — med att tacka honom för hans debattinlägg. Jag undrar ändå om han inte borde gå hem och fundera på saken och tänka om litet grand.

Herr talman! Åke Wictorsson har frågat mig vilka åtgärder som kommer att vidtas för att motverka den allvarliga försämringen av arbetsmarknadssituationen i Stockholms län. När den socialdemokratiska regeringen flyttade in i regeringskansliet stod vi inför en situation med rekordstora budgetoch bytesbalansunderskott och en arbetslöshet som saknar sitt motstrycke under efterkrigstiden. Det var arvet efter den borgerliga regeringen. Regeringen vidtog omedelbart nödvändiga åtgärder för att komma till rätta med krisen. Kronan devalverades med 16 970, och omfattande investeringsprogram och sysselsättningspaket har i dagarna lagts fram. Devalveringen tillsammans med en restriktiv utgiftspolitik från statens sida kommer att sänka industrins kostnader i relation till andra länder. På sikt innebär detta ökad produktion, ökade investeringar och ökad sysselsättning i såväl Stockholmsregionen som landet i övrigt. Investeringsprogrammet på ca 3 miljarder kronor skall bidra till att 23 begränsa energiimporten och underlätta industrins kommande expansion. Detta sker genom att infrastrukturen byggs ut och moderniseras. Vidare hejdas utslagningen av branscher som behövs i framtiden. I Stockholm bl.a. startar arbetena med ett nytt dubbelspår mellan Älvsjö och Flemingsberg, och Värmdövägen påbörjas. Sysselsättningspaketet på 4 miljarder kronor kommer att motverka den väntade arbetslöshetsökningen i vinter. I Stockholms län tidigareläggs statliga investeringar för 42 milj.kr. Jag kan nämna bl.a. ombyggnad av kvarteret Ostindienfararen och Hessensteinska huset i Stockholm. En depå byggs i Dalarö åt Vattenfall. Vägverket startar vägbyggen för 10 milj.kr. i länet. Tidigareläggningarna skapar inte bara direkta arbetstillfällen för byggoch anläggningsarbetare. Även de indirekta effekterna är omfattande och till gagn för sysselsättning och näringsliv. Stockholms län har också tilldelats ytterligare 100 milj.kr. i beredskapsmedel. Det betyder att 5 000 människor kommer att ha ett beredskapsarbete under första kvartalet nästa år. Detta gynnar särskilt ungdomarna. Det är ytterst angeläget att bekämpa ungdomsarbetslösheten. Den hittillsvarande utvecklingen, med ständigt ökat antal arbetslösa ungdomar och allt längre arbetslöshetstider, får inte fortsätta. Långtidsarbetslösheten bland ungdomarna skapar speciella problem. Det är lätt hänt att de börjar missbruka alkohol och narkotika, vilket medför stora sociala svårigheter. Det föreligger även risk för att ungdomarna förlorar tron på samhället om de inte kan få ett arbete eller utbildning. Jag skall också nämna de övriga åtgärderna i sysselsättningspaketet. Ytterligare 90 milj.kr. har avsatts till ungdomsplatser. Arbetsmarknadsutbildningen utökas med 15 000 platser. Den s.k. 20-kronan höjs till 35 kr. per timme inom tillverkningsindustrin. Arbetsförmedlingens personal förstärks. Omfattande offentliga industribeställningar kommer att genomföras. Platslistan förbättras i Stockholm. Mer pengar har avsatts för lönebidrag för personer med nedsatt arbetsförmåga. Samhällsföretag får ökade resurser. Ytterligare 2 000 gymnasieplatser kommer att inrättas fr.o.m. vårterminen 1983 genom en extra vårintagning. Slutligen vill jag påpeka att arbetsmarknadssituationen tidigare varit ganska stabil i Stockholm i jämförelse med våra övriga län. Att den nu är vikande visar lägets allvar inte bara i detta län, utan i hela landet.

Herr talman! Jag ber att få tacka arbetsmarknadsministern för svaret på min interpellation. Det är bra att dubbelspåret Älvsjö-Flemingsberg äntligen blir av efter långrotningen med detta ärende under de borgerliga regeringarna. Detsamma gäller Värmdövägens fortsättning. Det är också bra med tidigareläggning av statliga arbeten för 42 milj.kr. och att ytterligare beredskapsarbeten kan sättas i gång för 100 milj.kr. I förhållande till den aktuella situationen i Stockholmsregionen torde dock dessa åtgärder vara klart otillräckliga för att radikalt ändra det allt allvarligare arbetsmarknadsläget. Här torde jag liksom arbetsmarknadsministern få sätta hoppet mera till de andra åtgärder Nr 26 regeringen vidtagit för att förbättra läget i landet i dess helhet. Jag tänker här Måndagen den på devalveringen, de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna för landet i dess 15 november 1982 helhet och det särskilda krisprogrammet. Men även sedan dessa åtgärder vidtagits känner jag en stor oro för Om arbetsmark arbetsmarknadssituationen i Stockholmsregionen, särskilt om den sätts ini nadssituationen ett längre tidsperspektiv. Arbetslösheten i länet är i jämförelse med ;j Stockholmssituationen tidigare i år numera mycket hög. Vårt lands storstadsområden, regionen inkl. Stockholmsregionen, är i absoluta tal våra största arbetslöshetsområden. Och allvarligast av allt är att dessa siffror ökat stadigt under senare år. För Stockholmsregionen tillkommer att arbetslösheten är ojämnt fördelad mellan regionens olika delar och särskilt hårt slår mot de mera svaga kommunerna i söder — Botkyrka, Haninge och numera också Södertälje. Men även i de ekonomiskt vanligen starkare kommunerna redovisas numera höga arbetslöshetstal. Under perioden juni-augusti var det i år 15 000 registrerade arbetslösa. Detta var drygt 54 90 fler än motsvarande period föregående år och 80 96 fler än 1980. De arbetsmarknadspolitiska åtgärderna omfattade under samma period 14 000 personer, ett i stort sett oförändrat antal i förhållande till de föregående åren. Under samma period minskade efterfrågan på arbetskraft mycket starkt. Genomsnittligt kvarstod för perioden 3 300 lediga platser, dvs. 42 resp. 71 Yo färre än 1981 och 1980. Det går därmed fem arbetslösa på varje ledig plats mot mindre än en arbetslös på varje ledig plats 1980. Samma bild erhåller man om man plockar in siffrorna för oktober i år. Då var det 16 060 arbetslösa, varav 6 060 ungdomar. Förhållandena i övrigt var i stort sett likartade. Såvitt jag kan förstå är dessa siffror ett tecken på den stagnation och i vissa fall tillbakagång som drabbat Stockholmsregionens näringsliv. I detta avseende påminner utvecklingen om situationen inom andra storstadsområden i vårt land men också i andra västländer. En strid ström av rapporter redovisar för storstäderna i väst försämrade ekonomier, stigande arbetslöshetssiffror, ökande sociala problem, hårdare social utslagning och en snabbare nedslitning av den offentliga miljön. Bakom denna utveckling ligger en djupgående och mycket snabb förändring av storstädernas tillväxtmönster. Som påpekas i en ERU-rapport — nr 13, 1982 — ligger bakom detta djupgående förändringar inom den industriella produktionen. Dessa påverkar vissa delar av industrin hårdare än andra. I ett internationellt perspektiv har Stockholmsregionen dock hittills tack vare vår industris sammansättning och storlek påverkats i mera begränsad utsträckning än andra storstäder i väst. Bakom denna utveckling ligger ett förändrat mönster för produktionens förläggning, som dels koncentrerats, dels också geografiskt decentraliserats. Den nya internationella arbetsfördelningen börjar underminera de utvecklade industriländerna. I första hand drabbas då storstadsområdena. Samtidigt förskjuts tyngdpunkten beträffande den kvarvarande industrisysselsätt ningen alltmer mot vissa specialistoch administrationsfunktioner. Detta 25 leder till en kraftig överrepresentation av tjänstepersonal inom storstadsindustrin. För Stockholmsregionen har detta inneburit att trots en relativt gynnsam branschstruktur uppvisar vår industri sedan 1960-talet en starkare tillbakagång än vad som gäller för landet i dess helhet. Inom den närmaste framtiden har vi att emotse snabba rationaliseringsinsatser även när det gäller den privata och den offentliga tjänstesektorn, vilka insatser sannolikt i första hand drabbar sysselsättningen inom storstadsområdena. Detta utgör ett allvarligt hot mot storstädernas samlade arbetsmarknadsutveckling. Det gäller inte minst Stockholms län. Denna förändrade situation för våra storstäder kräver en annan syn på inriktningen av vår regionalpolitik och näringspolitik, inte minst när det gäller att bekämpa den nuvarande ekonomiska krisen. Det går inte längre att lösa regionala obalansproblem i andra delar av landet genom att flytta arbetstillfällen. Detta leder bara till en totalt sett ökande arbetslöshet. Vi måste därför få en regionalpolitik sombeaktar hela landets behov av utveckling. Jag är väl medveten om att dessa frågor inte faller inom arbetsmarknadsministerns ansvarsområde. Men jag upplever att den nya situationen kräver ett ökat samband mellan arbetsmarknads-, näringsoch regionalpolitiken, inte bara därför att arbetsmarknadspolitiken till sist får ta konsekvenserna av uteblivna åtgärder inom näringsoch regionalpolitiken. Det måste också vara rimligt att man strävar efter att de mer kortsiktiga arbetsmarknadspolitiska åtgärderna i större utsträckning inriktas på sådana områden där en god utveckling av näringspolitiken kan främjas. Det är mot den bakgrunden jag vill ställa några kompletterande frågor till arbetsmarknadsministern: Delar arbetsmarknadsministern de farhågor för storstädernas och framför allt Stockholmsregionens utveckling som jag här gjort mig till talesman för? Om så är fallet, vill jag fråga: I vilka avseenden är arbetsmarknadsministern beredd att medverka till att de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna inriktas på en mera långsiktig förändring av näringsstrukturen i våra storstadsområden? Den offentliga sektorns, kvinnornas och ungdomarnas arbetsmarknadssituation kommer i den efterföljande debatten att beröras av några kolleger till mig. Avslutningvis begränsar jag mig därför till att ta upp ett problemområde som jag upplever får allt större tyngd när det gäller behovet av arbetsmarknadspolitiska åtgärder i Stockholmsområdet. Under september månad fanns det i Stockholms län 3 605 arbetssökande med arbetshinder av olika slag. Det gällde hjärt-, lungoch kärlsjuka, hörselskadade, synskadade, rörelsehindrade och personer med andra handikapp. Vid månadens slut kvarstod 2 569 arbetssökande med något arbetshinder av nämnda slag. Det är ett allvarligt problem att dessa människor är så många och att antalet handikappade ständigt ökar. Utslagningsmekanismerna är hårda, hårdare i storstadsområden än i andra delar av landet. Ur samhällets synpunkt måste det även i ett kärvare arbetsmarknadsläge vara synnerligen angeläget att dessa människor ges ett rikare liv genom att arbete kan erbjudas. Skall detta lyckas, fordras en omfattande satsning när det gäller att skaffa lämpliga arbeten och att komma Nr 26 till rätta med de arbetshinder som kan föreligga. Inte minst kräver detta Måndagen den omfattande insatser från arbetsförmedlingens sida — insatser som i dag, med 15 november 1982 de problem som finns och med hänsyn till den relativt sett svaga arbetsförmedlingsorganisationen i Stockholmsområdet, knappast kan Om arbetsmarkgöras. nadssituationen Mot denna bakgrund vill jag till sist ställa en fråga som avser läget på det — ; Stockholmshär området: Vilka åtgärder kan arbetsmarknadsministern tänka sig att vidta — regionen för att motverka nämnda situation?

Herr talman! Att vara arbetslös är nog bland det värsta som kan drabba en människa som vill arbeta. Jag lyssnade ganska noga till den allmänpolitiska debatten här i kammaren för någon vecka sedan. Under den debatten framkom det hur svårt det är med sysselsättningen runt om i vårt land. Vi socialdemokrater från Stockholms län deltog inte i nämnda debatt på grund av att vi hade framställt denna interpellation till vår arbetsmarknadsminister. Men även vår region är svårt drabbad av arbetslöshet. Jag har tidigare sagt här i kammaren att jag tror att de som blir arbetslösa i storstäderna har en svårare situation. Framför allt gäller det väl våra ungdomar. Alla måste vi ställa oss frågan: Vad händer dina och mina barn när det inte finns vare sig arbete eller utbildning? Jag tänker nu tala om arbetslösheten inom den gemensamma sektorn. Efterfrågan på arbetskraft inom den gemensamma sektorn fortsätter att minska i förhållande till vad som varit fallet under de två senaste åren. Under perioden juni-augusti i år nyanmäldes i genomsnitt 3 000 platser per månad, vilket betyder 15 96 färre platser än för ett år sedan och 43 96 färre än för två år sedan. Störst är nedgången inom hälsooch sjukvården, där det varit en minskning med 40 resp. 50 20. Bland de kvarstående platserna är minskningen betydligt större, och här är det efterfrågan inom administrationen som redovisar största nedgången. Rekryteringsläget inom vården har successivt förbättrats. Detta innebär att ett överskott på sökande nu föreligger. Många av dessa har adekvat utbildning. Personalomsättningen har minskat betydligt. Även frånvaron på grund av studier och sjukdom har minskat. Efterfrågan på sjukskötare är liten, och överskottet på grundutbildade sjukskötare har medfört att många av sjukskötarna i dag återfinns på underskötersketjänster. De ca 350 elever som avslutar sin grundutbildning vid årsskiftet kommer att få svårigheter när det gäller att finna en adekvat anställning under våren. De flesta kommer att placeras på vikariat. Andra kommer att få vänta till framemot sommaren innan de över huvud taget kan få ett arbete. Behovet av sjukvårdsbiträden har minskat, främst beroende på minskad personalomsättning och på det faktum att vikariat nu inte tillsätts i samma omfattning som tidigare. Andelen som saknar utbildning har också minskat uppgift, har minskat. Det nu rådande överskottet på läkare och tandläkare kommer också att bestå. Även inom kommunerna är efterfrågan på arbetskraft mycket lägre än tidigare. Många kommuner tillämpar anställningsstopp och är även restriktiva vid ersättningsrekrytering. Fortfarande prioriteras emellertid barnomsorg och äldreservice, vilket kommer att föra med sig en efterfrågan på bl.a. barnskötare — i första hand tills vikariatanställningar blir aktuella. Efterfrågan på lärare har minskat. I förhållande till förra året har antalet kvarstående lediga platser minskat med en tredjedel, och i förhållande till 1980 har antalet halverats. De ca 150 lärare som varslades om uppsägning i våras har alla enligt uppgift återanställts. I slutet av augusti fanns det emellertid drygt 500 arbetslösa lärare av alla kategorier i regionen — en ökning med 67 96 i förhållande till 1981. Av de arbetslösa är ungefär en tredjedel ämneslärare. En lika stor andel är klasslärare. I båda grupperna saknar tre av fyra behörighet. Den nedskärning som pågår vid vissa statliga myndigheter och förvaltningar, i kombination med ökande datorisering, leder till att nyrekryteringen har begränsats betydligt. Den arbetskraft som efterfrågas är främst datatekniker, ekonomer och mera kvalificerad kontorspersonal. Herr talman! Bara inom min fackliga avdelning i regionen, avdelning 10, som organiserar sjukvårdsbiträden och sjukskötare har vi 600 personer som går arbetslösa, och inom den primärkommunala avdelningen är det drygt 800 personer. Från våren 1981 till våren 1982 sjönk antalet lediga platser inom sjukvården med 60 90. Att det finns ett stort behov av framför allt åldringsomsorg och barnomsorg är vi socialdemokrater helt medvetna om. Det står drygt 3 000 patienter i kö för en långvårdsplats i vår region. Jag vet att länsarbetsnämnden och den nya majoriteten i landstinget kommer att arbeta mycket hårt för att starta byggnadsobjekt inom den offentliga sektorn, som på sikt ger oss fler arbetstillfällen. Herr talman! Jag är övertygad om att arbetsmarknadsministern och hela regeringen kommer att göra allt som går för att minska arbetslösheten. Det är tyvärr inte så många ledamöter här i kammaren i dag, men man kan ju hoppas på att några blir medvetna om att arbetsmarknadssituationen är svår i Stockholmsregionen.

Herr talman! Under de senaste årtiondena har kvinnornas förvärvssituation förändrats snabbt, och andelen kvinnor som förvärvsarbetar har ökat markant. Ökningen har varit särskilt stark bland kvinnor med barn i förskoleåldern. Tidigare lämnade kvinnorna i stor utsträckning arbetsmarknaden när de fick barn. Nu återvänder de i flertalet fall relativt snart, även om de är borta en tid efter föräldraledighetens slut. Den åtstramningspolitik som fördes av den borgerliga regeringen har utan tvivel bidragit till en ökad arbetslöshet. De svaga och utsatta grupperna på arbetsmarknaden — dit hör många kvinnor — har drabbats hårt bl.a. till följd av nedskärningarna inom den offentliga sektorn. Som exempel kan nämnas Nr 26 att 85 70 av dem som får ersättning genom de offentliganställdas arbetslös Måndagen den hetskassor är kvinnor. Inom Kommunalarbetareförbundet utgör kvinnorna 15 november 1982 95 Jo av de arbetslösa. Yrkesgrupper som dagbarnvårdare, hemsamariter, outbildade sjukvårdsbiträden och städerskor har drabbats hårdast av besparingsåtgärderna inom kommuner och landsting. Den ökade arbetslös nadssituationen heten är en inledning till en långsiktig försämring av kvinnornas situation på —; Stockholmsarbetsmarknaden — om ingenting görs. regionen Ända fram till i år har vi haft en ökning av den kvinnliga förvärvsfrekvensen. Den utvecklingen har nu brutits. Det är ett allvarligt tecken på att arbetsmarknaden är i olag. Samtidigt vet vi att många kvinnor som arbetar deltid gör detta av arbetsmarknadsskäl — allt fler kvinnor uppger sig vara tvungna att arbeta deltid, därför att de inte får någon annan sysselsättning. Med förfärande konsekvens börjar också massmediadebatten anpassa sig till den nya situationen. Kvinnornas speciella egenskaper uppvärderas, modersbilden glorifieras. Barnafödandet görs i abortdiskussionen till en moralisk plikt, daghemmens värde ifrågasätts. Därför behövs kraftfulla insatser mot arbetslösheten. Både kvinnor och män skall ha rätt till arbete. Ur jämställdhetssynpunkt är därför sysselsättningen allra viktigast. De åtgärder som regeringen har satt in och föreslagit är steg i rätt riktning. De stora skillnaderna i sysselsättningsgrad mellan kvinnor i olika delar av landet består eller har snarast förstärkts. Skillnaden är störst mellan storstadsområdena och skogslänen. Kvinnornas högsta sysselsättningsnivå finns i Stockholms län och i åldersgrupperna 25-44 år. I åldersgruppen över 55 år är sysselsättningsgraden 64 96 mot 50 26 i övriga landet. På mindre orter finns inte ens var fjärde kvinna i denna åldergrupp på arbetsmarknaden.De regionala olikheterna speglas inte enbart i antalet kvinnor som har arbete, utan också i antalet timmar de kan få arbete. På orter med bättre tillgång på arbete arbetar fler kvinnor heltid, medan situationen är den omvända på orter med få arbetstillfällen. Där är några timmars arbete per dag mycket vanligt. Relativt sett är således sysselsättningen för kvinnor i Stockholmsregionen högre än i övriga landet. Men samtidigt konstaterar vi att sysselsättningen i regionen är ojämnt fördelad. Det finns många mindre orter, det finns glesbygdsområden även här, där det är svårt för kvinnor att få ett jobb, och där brist på allmänna kommunikationer och barnomsorg gör det omöjligt för dem att pendla till andra orter. Tillgänglig arbetsmarknadsstatistik visar att de nyanmälda platserna i länet minskade i förhållande till antalet såväl 1981 som 1980. De yrkesområden som vidkänts de största relativa minskningarna i förhållande till 1980 är administrativt arbete samt kontors-, tillverkningsoch vårdarbete — således typiskt kvinnliga sysselsättningsområden. Vidare har andelen platser med utbildningsoch erfarenhetskrav ökat och likaså andelen vikariat, vilket har negativ inverkan på kvinnornas sysselsätt 5 ning. Så här är situationen inom ett par typiskt kvinnliga områden. Inom varuhandeln uppges antalet sysselsatta vara lägre än för ett år sedan. Mycket få företag uppger brist på arbetskraft. Det eventuella personalbehov som kan föreligga vid arbetstoppar täcks genom deltidsanställningar. Många av de större varuhusen tillämpar fortfarande anställningsstopp. Under första kvartalet 1983 förutses fortsatt minskning av antalet anställda. Inom näringsgrenen samfärdsel har behovet av arbetskraft minskat kraftigt. F.n. finns många sökande på varje ledig plats. Behovet av bussförare är så gott som täckt, liksom behovet av spärrvakter och tunneltågförare. Det här drabbar naturligtvis både kvinnor och män, men det är ett område där kvinnor under senare år har kommit in i allt större utsträckning. Inom hotelloch restaurangbranschen efterfrågas alltjämt välutbildade kockor och kallskänkspersonal. Vad beträffar annan mindre kvalificerad personal har efterfrågan minskat, främst beroende på att personalomsättningen sjunkit. Till detta kommer också situationen inom den offentliga sektorn, men det området ämnar jag inte beröra eftersom tidigare talare har tagit upp det.

Herr talman! Under de senaste åren har medvetandet ökat i hela samhället om att det kanske största problemet vi har i Sverige i dag är ungdomsarbetslösheten. Den har drabbat tiotusentals ungdomar vars första kontakt med arbetslivet har blivit beskedet att just de inte behövs, att det inte finns någon plats för dem, att de är onödiga. I Stockholmsregionen var detta länge ett ganska okänt problem, men det är det inte längre. Fortfarande har vi i statistiken inte ett speciellt stort problem, men vad vi nu måste börja göra är att titta bakom statistiken och se antalet. För det är unga människor som var och en av dessa siffror handlar om. Nu i oktober var i Stockholms län 6 057 arbetslösa ungdomar anmälda till arbetsförmedlingen. 2 020 deltar i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Men det kanske allvarligaste är att den största gruppen arbetslösa ungdomar är den mellan 20 och 24 år, alltså de som redan har skaffat sig en utbildning, de som har gjort allt det samhället kräver av dem för att de skall få en plats i arbetslivet men som trots det får allt svårare att hitta vägen in i arbetslivet. Utvecklingen av antalet lediga arbeten visar också att kraven på arbetslivserfarenhet och ren yrkesutbildning ökar. Det är krav som ungdomarna får allt svårare att motsvara. De kan alltså inte konkurrera om de få lediga platser som i dag finns. Det här märks också på attityden hos allt fler ungdomar som man möter i Stockholm i dag. De litar i allt mindre utsträckning på de myndigheter som skall hjälpa dem till rätta. Tilltron till samhället har alltså minskat. Därmed vill jag inte säga någonting ont om det fina arbete som görs ute på Nr 26 arbetsförmedlingar, i kommuner, osv. Jag vill bara peka på den oro som i dag Måndagen den växer fram i just ungdomsgruppen. 15 november 1982 Till detta kan man också lägga det faktum att det i år var nära 11 000 som sökte men inte kom in på gymnasieskolan här i Stockholm. Ungdomen vet Om arbetsmarksåledes att det krävs utbildning, men ännu räcker omfattningen av den inte nadssituationen till för att täcka det stora behov vi har. i Stockholms Många undersökningar här i regionen visar också att de ungdomar som här regionen hamnar utanför arbetsmarknaden får allt värre sociala problem, Långtidsarbetslösheten och utförsäkringarna har ökat mycket de senaste åren. Att detta sker på landets kanske rikaste ort gör vare sig situationen bättre eller problemen mindre svårlösta. Det som gör situationen här så speciell är den miljö som finns runt om ungdomarna: dels alltmer utarmade förorter med ett mindre fritidsutbud och färre arbetsplatser, dels en större koncentration till Stockholms centrum. Där finns kommersialismen ständigt närvarande med sina krav på att ha pengar. Missbruket av alkohol och framför allt hasch blir ett allt större problem bland arbetslösa ungdomar. Det här är också ett faktum som de som sysslar med sådana affärer är skrämmande medvetna om och inte drar sig för att utnyttja. Det är otäckt enkelt att i en storstad bli helt anonym och försvinna in i vimlet med sina problem utan att någon egentligen märker det. Allt detta gör att det kanske många gånger är svårare att vara ung och arbetslös i en storstad än på andra håll. Trots att situationen när det gäller både arbete och bostad är så svår här flyttar fortfarande många förhoppningsfulla ungdomar hit. Förra året kom det en ung människa från Norrbotten flyttandes till Stockholm varje dag, med förhoppningar och förväntningar. De mötte en mycket svår social situation. Som framför allt Åke Wictorsson tidigare framhållit uppvisar också Stockholmsregionen en mycket allvarlig utveckling när det gäller industriarbetena. Jag ser med stor oro på den sociala situation som kan uppkomma i en storstad när ungdomen känner sig utanför både arbetsmarknad och bostadsmarknad. Herr talman! Jag är övertygad om att arbetsmarknadsministern till fullo delar min uppfattning om det allvarliga i ungdomsarbetslösheten. Jag vet också att det har hållits många anföranden här i kammaren om den. Därför skall det här inlägget ses som en uppmaning att trots det svåra läge som landets ekonomi befinner sig i inte glömma bort de tusentals arbetslösa ungdomar som finns här i Stockholm, att inte glömma bort den svåra sociala miljö som finns här i storstaden. Förväntningarna på, förhoppningarna om och förvissningarna om att den här regeringen skall klara detta bättre än den förra är stora, Ministerns svar visar också att tilltron till framtiden är stor. Med gemensamma ansträngningar i kommuner, landsting och från regeringen tror jag vi kan lyckas återskapa ungdomens tro på framtiden.

Herr talman! Det är många talare i den här debatten. Det kanske visar vilken vikt man har anledning att tillmäta sysselsättningsproblemen här i regionen. I lördags sade arbetsmarknadsministern på ett representantskapsmöte inom HTF, att man räknade med att arbetslösheten skulle varit mellan 7 och 8 26 om man inte hade satt in de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna, som skulle täcka ungefär 4 96. Jag tror att det är för lågt räknat. Man bör rimligen också räkna in mängden av förtidspensionerade som på ett eller annat sätt ställts utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Gör man det kommer man säkert att finna att den egentliga arbetslösheten här i landet är 10 96 och därutöver. Det gäller att på olika sätt skapa förutsättningar för att få fram jobb, och det gäller att få fram i första hand fasta jobb. Självfallet måste man på sikt vidta drastiska åtgärder i form av beredskapsjobb m.m. Men jag tror ändå att man måste ha siktet inställt på att samhället skall lösa sysselsättningsproblemen via fasta jobb och inte med hjälp av tillfälliga beredskapsjobb, och jag skall utveckla det litet grand. Det har av borgerliga statsråd under en rad år anförts att Stockholm inte varit särskilt drabbat av arbetsmarknadsproblem om man jämför med övriga landet. Något liknande andas också slutklämmen i arbetsmarknadsministerns svar. Jag tror att man får vara litet försiktig med sådana slutsatser. De människor som ställs utanför arbetsmarknaden har i storstaden helt andra problem att dras med än vad man har på andra håll i landet. Vänsterpartiet kommunisterna har under de år som varit aktuella inte accepterat uppfattningen att Stockholmsregionen skulle vara speciellt lyckligt lottad. Nu talar dock både myndigheter och andra om att situationen är en annan och att svårigheterna är större också i Stockholm. Det finns självfallet många olika orsaker till det. Vi har en besvärlig och ojämn näringsstruktur här i länet. Ungefär var tredje är anställd inom den offentliga verksamheten, var sjätte är anställd inom tillverkningsindustrin. 40 000 industrijobb har lagts ned under 1970-talet. Vi har här i regionen fått en struktur som mera är baserad på service och allmänna tjänster än på tillverkning. Jag tror att det är en allvarlig obalans, som man måste rätta till. Och jag tror inte att man kan göra det genom att ställa förhoppningar till det privata näringslivet. Sådana förhoppningar avspeglar sig såväl i svaret i dag som i det anförande som arbetsmarknadsministern höll i lördags och i den s.k. minibudgeten. Det omfattande investeringsprogram man pratar om är naturligtvis bra. Det innebär satsningar på områden inom regionen som det är nödvändigt att satsa på: energi, kommunikation och byggnadsverksamhet. Men vad som är mindre bra är de konsekvenser man drar av devalveringen m.m. Man säger att man måste sänka kostnaderna för företagen för att på sikt få till stånd ökad produktion och investeringar i dessa företag. Jag tror att det är uttryck för en övertro på marknadskrafterna från socialdemokraternas sida. Det borde också de senaste 6-10 åren ha givit klart belägg för. Nr 26 Det går inte att kommendera fram jobb, sade arbetsmarknadsministern Måndagen den vidare i lördags. Nej, det tror inte jag heller. Men det går definitivt att skapa 15 november 1982 industrialiseringsplaner och utvecklingsprogram för att den vägen kommendera fram, eller i varje fall skapa, nya jobb. Man kan inom ramen för ett Om arbetsmarkutvecklingsprogram för exempelvis framtidssyftande behovsnäringar satsa nadssituationen på samhällsägda och kooperativa företag inom dessa branscher. i Stockholms När det gäller frågan om beredskapsjobb och andra arbetsmarknadspolitiska satsningar på kort sikt finns det utan tvivel stora problem. Det är kommunernas ekonomi som i första hand är hårt ansträngd och som i mycket hög grad har orsakat den ökning av arbetslösheten som vi har fått. Därför gäller det naturligtvis att ge kommunerna ekonomiska möjligheter att skapa jobb inom de olika sektorer som har drabbats under de senaste åren. Här framstår den borgerliga regeringens stöld av kommunernas 3,5 miljarder som ett exempel. Rimligen borde vi kunna räkna med att den socialdemokratiska regeringen vill satsa på fasta jobb inom kommuner och landsting. Det vore nämligen bättre än att skapa beredskapsjobb. Med nuvarande utveckling har man tvingats att skapa beredskapsjobb av tidigare fasta jobb. Jag vill därför ställa två kompletteringsfrågor: Avser regeringen att vidta åtgärder som skapar en ökning av industriell verksamhet på samhällelig basis för att klara sysselsättningen? Kommer regeringen att ge kommuner och landsting ökade resurser för att skapa fasta jobb i stället för beredskapsjobb?

Herr talman! Anita Johansson inledde sitt inlägg med att säga: Att vara arbetslös är nog det allra värsta som kan hända en människa som vill ha arbete. Jag tror, om jag känner Anita Johansson rätt, att det var en liten felsägning. Jag tror att Anita Johansson menade att varje människa innerst inne vill ha ett jobb. För varje människa som blir arbetslös innebär det verkligen en tragedi. Jag tror att varje människa vill ha ett arbete som är så meningsfullt som möjligt och att hon vill känna att hon behövs. Med utgångspunkt i en sådan principiell syn och den arbetslöshet som vi nu har finns det all anledning att önska tidigare vice ordföranden i arbetsmarknadsutskottet Anna-Greta Leijon framgång i hennes uppgift som arbetsmarknadsminister. Hundratusentals människor har stora förhoppningar på att regering och riksdag skall komma till rätta med de ganska svårlösta problemen. Jag kommer att vid många tillfällen framdeles få diskutera regeringens förslag till åtgärder. Vi har för bara några dagar sedan fått ett regeringsförslag, och vi skall nu komma med våra motioner. Dessutom har en hel del moderata synpunkter redan framförts i andra debatter här i kammaren under den senaste tiden. Jag skall därför inte gå in i en stor arbetsmarknadspolitisk diskussion eller diskutera de mer långsiktiga ekonomisk-politiska åtgärder som krävs utan vid detta tillfälle begränsa mig till ett par frågor. I september, före valet, var siffran för den öppna arbetslösheten i landet 176 000 och för Stockholms län ungefär 18 000. I oktober, efter valet, var 33 antalet arbetslösa 127 000. Arbetslösheten minskade alltså på en månad med 50 000. Jag har inte siffran för Stockholms län i oktober, men jag skulle förmoda att den minskade förhållandevis lika mycket. Detta är en mycket stor minskning på två månader. Jag kan inte påminna mig att något sådant tidigare har förekommit under en så kort redovisningsperiod. Jag skulle vara tacksam om statsrådet ville redovisa sin personliga syn på orsakerna till detta. I och för sig är nedgången mycket glädjande, men med tanke på vårt motionsarbete skulle det ändå vara intressant att få veta hur statsrådet ser på denna minskning. Den andra frågan gäller alla de möjligheter som finns att alla goda krafter skall kunna medverka till att minska arbetslösheten. Flera talare har pekat på detta — och det på ett mycket engagerat sätt. Det stod inte något speciellt i interpellationssvaret om att statsrådet räknar med att alla ställer upp. Men jag vet, efter att ha hört många tidigare anföranden som Anna-Greta Leijon har hållit, att hon tar till vara varje tillfälle att uppmana alla arbetsgivare, både i den offentliga och i den enskilda sektorn; att verkligen ställa upp. Vi vet att många småföretagare gärna skulle anställa ytterligare en person. Det kan vara ett småföretag med 5-10 anställda som faktiskt skulle kunna anställa ytterligare en person. Och är det många småföretag som anställer ytterligare en person, blir det rätt många sammanlagt. Men de är rädda för arbetsmarknadslagstiftningen. Eller också, rättare sagt, tror de att arbetsmarknadslagstiftningen är så konstruerad att den drabbar dem. Jag tror med andra ord att de ibland saknar kunskap om hur lagstiftningen verkligen fungerar. Därför skulle jag vilja fråga om inte regeringen på något sätt kunde ta initiativ till att förbättra och öka informationen om hur lagstiftningen fungerar. Jag tror att det skulle hjälpa upp situationen litet grand. I detta sammanhang vill jag också peka på kravet på kollektivavtal när det gäller olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Hur ser statsrådet på detta? Vi har enligt uppgift 75 000 småföretag som inte har kollektivavtal. Jag skulle tro att det finns ungefär 25 000 sådana företag i Stockholms län. Min fråga är: Hur ser arbetsmarknadsministern på kravet på kollektivavtal för att ett företag skall få delta i den arbetsmarknadspolitiska åtgärdsverksamheten? Jag vill gärna markera att jag anser att man skall ha kollektivavtal, men jag anser också att det skall vara grundat på frivillighet. Det är beklagligt att man utövar utpressning för att få kollektivavtal. Det är viktigt att vi i stället på olika sätt hjälps åt för att få fram de ”dolda jobben”.

Herr talman! Det har ställts många frågor i den här debatten, och jag kommer inte att ha någon chans att kunna svara på alla nu. Jag tycker också att en del av frågorna går så pass mycket utöver denna interpellation att de, om de skall besvaras, kanske fordrar egna frågeställningar. Det gäller bl.a. en del av det som Alf Wennerfors var inne på, om den arbetsrättsliga lagstiftningen m.m. Jag skall säga något rent allmänt om läget på arbetsmarknaden. Tommy Franzén hade tydligen lyssnat på mig eller hört ett referat av vad jag sade vid Stockholm i lördags. Jag talade där om omfattningen av arbetslösheten i Måndagen den landet. Jag vill betona att jag inte anser, har aldrig ansett och kommer aldrig 15 november 1982 att anse, att de människor som finns i beredskapsarbeten, som går i arbetsmarknadsutbildning, som är anställda med lönebidrag eller som är Om arbetsmarkföremål för särskilda åtgärder kan jämställas med öppet arbetslösa. De hari nadssituationen stället en vettig sysselsättning eller en vettig utbildning. Det förhållandet att ; Stockholms jag nämnde siffran 7-8 26 arbetslöshet handlar alltså om vad vi i Sverige skulle ha råkat ut för om vi inte hade haft en sådan framsynt arbetsmarknadspolitik som den vi har i dag och som det har tagit oss decennier att bygga upp. Jag tror att vi skall vara mycket angelägna om att dra denna rågång mellan den öppna arbetslösheten och aktiva insatser från samhällets sida. Arbetslösheten har minskat med 50 000 under den senaste månaden, sade Alf Wennerfors. Ja, det har enligt statistiken skett en minskning av den öppna arbetslösheten. Delvis kan vi förklara den med ökade arbetsmarknadspolitiska insatser och med en ökad ingång i studier bland ungdomsgrupperna. Men jag tror också att man tyvärr får räkna med att statistiken för den senaste månaden inte är helt rättvisande. Det finns inga andra tecken som tyder på att läget på arbetsmarknaden skulle ha blivit bättre. Den statistik som arbetsförmedlingarna redovisar över kvarstående arbetssökande visar inte alls på motsvarande sätt som SCB-statistiken att arbetslösheten minskat. Får jag sedan om Stockholms arbetsmarknad, som ju denna debatt egentligen skulle handla om, säga att jag hyser stora farhågor för utvecklingen. Jag ser, precis som flera av talarna här, stora risker med ungdomsarbetslösheten. Vi vet att arbetslösheten bland de unga i och för sig relativt sett är lägre i Stockholmsområdet än i många andra delar av landet. Men det finns speciella problem här. Långtidsarbetslösheten bland de unga är högre här än på andra håll. Och det är precis så som Mona Sahlin och andra talare varit inne på: storstaden har sina speciella frestelser och lockelser. Ingenstans i landet är kommersialismens utbud så omfattande och så rått som här. Det skapar naturligtvis speciella problem — inte minst för ungdomarna. Därför får vi inte glömma bort problemen i Stockholmsområdet. Vi får inte riskera att ta för lätt på dem. Situationen just nu är allvarlig. 75 90 av företagen i länet har outnyttjad kapacitet. Det finns uppenbara risker för driftsinskränkningar inom delar av industrin, bl.a. inom maskinoch verkstadsindustrin. Det är egentligen ytterst få, nästan inga alls, som talar om driftsutvidgningar. Stat och kommun har inte alls samma expansionskraft som tidigare — det var Anita Johansson inne på. Antalet nyanmälda lediga platser inom den statliga och kommunala sektorn är f. n. ungefär 15 26 under fjolårets. Vi har alltså just nu en besvärlig arbetsmarknad, och vi har en besvärlig arbetsmarknad att vänta framöver. Det är viktigt för oss att göra insatser både på kort och på lång sikt. Det program med arbetsmarknadspolitiska insatser som jag redovisade nyss har som syfte att lindra den omedelbara nöden, kan man säga. Devalveringen och investeringsprogrammet tar sikte 35 på att mer långsiktigt och från grunden skapa andra förhållanden på arbetsmarknaden. Det är inte så som Tommy Franzén anförde, att vi skulle tro för mycket på marknadskrafterna. Vi kan emellertid konstatera att den svenska industrin under 1970-talet har förlorat en fjärdedel av sina marknadsandelar. Det skapar stora problem för oss. Åke Wictorsson ställde en fråga om arbetsmarknadspolitiken i förhållande till näringspolitiken och andra mer långsiktiga åtgärder. Jag skulle vilja svara att arbetsmarknadspolitiken i dag inte är av defensiv karaktär. Visserligen är det inte på något sätt en önskedröm för oss att ha beredskapsarbeten och arbetsmarknadsutbildning i en sådan omfattning som den vi har nu — det är någonting som vi strävar efter att komma ifrån. Men det görs väldigt mycket för att se till att de arbetsmarknadspolitiska insatser som vi nu gör av akuta orsaker ändå skall lägga grunden för en mer långsiktig utveckling av det svenska näringslivet med en mer stabil sysselsättningsutveckling. Jag kan ge ett par exempel på vad jag menar. Inom arbetsmarknadsutbildningens område finns t.ex. utbildningen av permitteringshotad personal inom tillverkningsindustrin, vilken utbildning ju syftar till att skapa bättre förutsättningar på sikt. Det finns också, efter överenskommelser mellan arbetsmarknadsstyrelsen och parterna inom verkstadsindustrin, ett program för att komma till rätta med särskilda utbildningsproblem inom den industrin. Detta är utbildningar som vi sätter in nu för att hindra s.k. flaskhalsproblem, när situationen ljusnar och konjunkturen blir bättre, och för att då göra det möjligt att fullt utnyttja arbetsstyrkan inom resp. företag. Vi menar alltså att det inom arbetsmarknadsutbildningen finns goda förutsättningar att utnyttja ett dåligt läge på arbetsmarknaden, bristande orderingång i företagen, för att göra såväl den enskilde, företaget som samhället bättre rustade för framtiden. Det är inte defensiv politik, utan det är tvärtom något som är offensivt. Om man så vill kan man säga med Åke Wictorssons ord att detta skapar förutsättningar för en framsynt näringspolitik och kanske rent av på sätt och vis kan vara en del av den. Man kan säga att många av de andra inslagen —t.ex. beredskapsarbeten eller tidigareläggningar av statliga investeringar — har precis samma syfte. Utslagningen på arbetsmarknaden tog Åke Wictorsson också upp. Riskerna för denna är stora på många ställen, inte minst i den här regionen. Jag tror att de är viktigt att vi för att klara detta bygger upp en bra arbetsförmedlingsverksamhet, en arbetsförmedling som har tid att vid sidan av jobbet på arbetsförmedlingskontoret även vara ute i företagen och medverka i den anpassningsverksamhet som är nödvändig för att vi skall kunna utnyttja de människors arbetsförmåga som har speciella problem. Jag tänker på den anpassningsverksamhet som går ut på att arbetsplatsen skall anpassas till människans förmåga och inte tvärtom, som vi så ofta kräver i dag. Får jag så avsluta med att säga några ord om kvinnorna på arbetsmarknaden, vilket också var uppe i debatten och togs upp av bl.a. Aina Westin. Stockholmsregionen är, kan man säga, lyckligt lottad på det sättet att det inte Nr 26 någon annanstans i landet finns en så hög förvärvsintensitet som just i Måndagen den Stockholmsområdet. Inte minst gäller detta den kommun som Aina Westin 15 november 1982 själv kommer från. Samtidigt är det naturligtvis så, att med det läge vi har nu, med mindre expansionskraft i stat och kommun, riskerar kvinnorna i Om arbetsmark Stockholmsområdet att hamna i ett väldigt besvärligt läge. Det är viktigt för — nadssituationen oss att uppmärksamma detta. Och det är viktigt för oss att de unga flickorna —;j Stockholmsgörs uppmärksamma på de här problemen och att vi strävar efter att också de regionen utnyttjar det som arbetsmarknaden ger. Den risk som Aina Westin pekade på finns naturligtvis, nämligen att de människor som egentligen inte vill ha jämställdhet och som tycker att det gamla talesättet om att kvinnan passar bäst vid spisen har giltighet får lyft under vingarna i ett sådant här läge. Jag hoppas att vi gemensamt kan se till att det inte blir så mycket av flykt över den flygturen.

Herr talman! Jag tror att vi är överens, arbetsmarknadsministern och jag, om att man naturligtvis inte kan jämställa dem som har ett beredskapsjobb med dem som är öppet arbetslösa. Deras situation är olika, därom är vi helt eniga. Det är inte jämförbart. Men när man diskuterar arbetslöshet måste man för att kunna värdera ett samhälles totala insatser och ett samhälles värde vara på det klara med att olika former av arbetsmarknadspolitiska åtgärder — beredskapsjobb, arbetsmarknadsutbildning m.m. — också innebär en form av arbetslöshet. Det är en arbetslöshet som man i ett samhälle med ansvar måste se till att göra någonting åt, och då självfallet inte bara genom att få bort den öppna arbetslösheten och dölja den eller genom att skapa tillfälliga jobb, utan genom att satsa på att skapa fasta, varaktiga jobb. Det är detta som så att säga är kärnan. Jag vidhåller att det är där som arbetsmarknadsministern och regeringen har en övertro på marknadskrafterna, såvitt jag kan bedöma det. Låt mig därför göra ett kort citat av ett referat. Jag var inte på HTF:s representantskap och lyssnade, utan pressekreteraren har sett till att det arbetsmarknadsministern sade har refererats på olika håll, därför att man måste kunna ta del av vad som sades. I Stockholms-Tidningen i dag citeras en del av vad arbetsmarknadsministern tog upp. Hon återgav huvudpunkterna i den socialdemokratiska strategin för att vända på utvecklingen. Jag citerar: ”- Industrins konferenskraft skall förbättras, vinsterna tillåtas stiga, investeringarna öka och den privata konsumtionen hållas tillbaka.” Det vill jag påstå är en övertro på marknadskrafterna när det gäller att skapa sysselsättning i det här landet. Om det inte hade stått att det var den nuvarande arbetsmarknadsministern som hade sagt det här, hade jag gott och väl kunnat tro att det var den föregående. Regeringen tar upp de här problemen redan i minibudgeten, och där föreslås bra åtgärder — det är inte tu tal om den saken. Jag vill emellertid peka 37 på ett av förslagen som, enligt min mening, även det är ett uttryck för övertro på marknadskrafterna. Man tar upp förslaget till s.k. utdelningsavgifter, alltså den 20-procentiga indragning av utdelningar som skall gå till den fjärde AP-fonden. Ser vi på hur den fjärde AP-fonden hittills har satsat medlen, och sannolikt också kommer att satsa de medel det nu är fråga om, finner vi att det gäller de företag som vi brukar beteckna som multinationella. Det är svenska företag som har en mycket hög grad av exportindustri men som också är företag som i huvudsak investerar mera utanför landets gränser än inom landets gränser. Föregående år var utlandsinvesteringarna ungefär 20 miljarder, medan de var 18 miljarder totalt i Sverige. Utlandsinvesteringarna kan beräknas bli någonstans uppemot 25 miljarder i år. Skall man satsa pengar på verksamhet i Sverige, bör man väl rimligen satsa dem på företag som lägger verksamheten i Sverige, skapar sysselsättning i det här landet och inte gör investeringarna i andra länder. För att man skall kunna klara en sådan ekvation gäller det naturligtvis att inte ge de här resurserna till sådana företag. Då måste man gå in och ge resurser och skapa förutsättningar för företag som har ett samhällspolitiskt ansvar — ett ansvar att skapa jobb i det här samhället. Enda garantin för det är att vi skapar samhällsägda och kooperativa företag. Det är dem som man bör satsa sådana här medel på, inte Electrolux, ASEA, LM Ericsson m.fl. som flyttar sin produktion utomlands. En annan sak som jag vill ta upp när det gäller att skapa arbeten — det var jag inne på tidigare — är programmet med att skapa resurser för kommunerna. Jag fick inget svar på den fråga jag ställde —i vart fall inte något direkt svar. Man kan visst uttolka någonting av det arbetsmarknadsministern sade. Men frågan var: Kommer regeringen att ge kommunerna resurser i stället för att låta tidigare fasta jobb inom bl.a. sjukvården gå till beredskapsjobb? Beredskapsjobben har ju den karaktären att man inte får utföra ordinarie jobb, vilket gör att det angelägnaste för sjukvården ju inte är att få beredskapsjobb utan resurser för att kunna fylla upp de stora vakanserna inom de fasta tjänsterna. Bl. a. partikamraten till arbetsmarknadsministern Leni Björklund, som är sjukvårdslandstingsråd här i länet, har gett uttryck för detta. Det är alltså rimligt att man verkligen går in med en offensiv satsning för att ge kommunerna resurser. Min fråga var: Kommer regeringen att ge kommunerna de här resurserna, exempelvis de stulna 3,5 miljarderna?

Herr talman! I juni i år presenterade socialdemokraterna och LO distriktet ett näringslivsoch sysselsättningsprogram för Stockholmsregionen. Argumenten för att få fart på Stockholmsregionen, som det hette, och för en mindre Stockholmsfientlig politik var till en del välbekanta för en moderat. De återfinns i moderata motioner i riksdagen sedan ett antal år tillbaka. LO-distriktets ordförande Bertil Karlberg utvecklade i ett par debattar tiklar i Stockholms-Tidningen idéer beträffande utvecklingen av industrin i Nr 26 Stockholmsregionen. Även i hans artiklar återfanns argument som kändes Måndagen den välbekanta. 15 november 1982 S-sidans omvändelse är välkommen men väl sen. En bidragande orsak till Stockholmsregionens tillbakagång är sannolikt de Om arbetsmarkbeslut om utlokalisering av statliga myndigheter som fattades i början och nadssituationen mitten av 1970-talet och som onekligen lett till effektivitetsförluster. i Stockholms Den offentliga sektorns stora och ökande andel av bruttonationalprodukten utgör en belastning för näringslivet och därmed för landet — därom är de flesta ekonomer ense. En dämpning av den offentliga sektorns tillväxt är därför nödvändig — en dämpning som måste märkas särskilt mycket där denna sektor är markerat stor, nämligen i storstadsområdena. Service i kommuner och landsting, t.ex. tvätt, städning och reparationer ges alltmer i ”egenregi” i stället för genom entreprenad. Det har lett till en snabbare ökning av den offentliga sektorn. Samtidigt får enskilda personer och företag allt svårare att köpa tjänster eftersom entreprenadföretag till följd av egenregiverksamheten slås ut. En tillväxt av den offentliga sektorn har skett som varit ogynnsam även ur servicesynpunkt. Den offentliga upphandlingen borde därför ses över, både av dessa orsaker och för att åstadkomma samverkansprojekt mellan enskilda företag och offentlig förvaltning. Självfallet är lågkonjunkturen den viktigaste orsaken till stagnationen av den industriella utvecklingen över hela landet. Därför är det också mycket viktigt att ta till vara tillväxtmöjligheterna där de finns. Och i Stockholmsområdet finns en tillväxtpotential som kan bli till gagn för hela landet. Här finns tillgång till forskningsoch utbildningsresurser, kvalificerat yrkeskunnande, modern teknik, innovatörer och en offentlig förvaltning. Det väsentliga är att företagen får livsluft och att tillväxtmöjligheterna tillvaratas där de finns. Mot den bakgrunden ter det sig onekligen egendomligt att socialdemokraterna i våras föreslog en lagstadgad etableringskontroll för företag. Det förslaget syftade onekligen till utlokalisering till andra delar av landet, dvs. att inte ta till vara tillväxtmöjligheterna i Stockholmsregionen. Mot denna bakgrund ter sig också regeringens ekonomisk-politiska förslag och åtgärder som ett hot mot det enskilda näringslivet. Devalveringen förbilligar för exportindustrin men fördyrar mycket för andra delar av näringslivet. Höjd moms är en tillväxtbroms, för att inte tala om den föreslagna vinstdelningsskatten. Herr talman! En positiv utveckling i huvudstadsregionen har motsvarande effekter för hela landets näringsliv. Beslut om t.ex. etableringskontroll och styrning av företagsetablering leder till negativa effekter för industrin, negativa effekter för Stockholmsregionen och då också negativa effekter för hela nationen.
Herr talman! Jag tycker att det fanns en del inkonsekvenser i Görel Bohlins anförande. Å ena sidan sade hon att utlokaliseringen av statliga myndigheter från Stockholmsregionen nog är en del av orsaken till de problem vi har på arbetsmarknaden, men å den andra sade hon att ett stort problem är att vi har en för stor offentlig sektor, som tar resurser från den privata delen av näringslivet och arbetsmarknaden. Skulle båda påståendena vara sanna borde det ha blivit en väldig fart på Stockholms näringsliv efter utlokaliseringen. Jag tror att förklaringsgrunderna är andra än de som Görel Bohlin vill göra gällande. Samtidigt vill jag säga att jag naturligtvis är glad över — och det antar jag att också Åke Wictorsson är — att Görel Bohlin har studerat det program för att lösa Stockholmsregionens arbetsmarknadsoch sysselsättningsproblem som bl.a. Åke Wictorsson och jag har varit med om att utarbeta. Låt mig sedan komma tillbaka till en del av de problem som diskuterades förut och som jag trots mina tio minuters taletid inte hann gå närmare in på. Stockholmsregionen har relativt sett och räknat i procent en lägre andel arbetslösa än andra delar av landet. Det förhållandet att också Stockholmsregionen nu börjar få mycket allvarliga problem visar hur svår situationen på arbetsmarknaden egentligen är totalt sett. Precis som flera av de tidigare talarna antydde kan man säga att den mängd människor som finns samlad i den här delen av landet gör Stockholmsområdet till den antalsmässigt största arbetslöshetsregionen. För att komma till rätta med detta behöver vi göra sådana förändringar i den ekonomiska politiken att vi kan skapa ett underlag för en stabil sysselsättningsökning i landet som helhet. Det program som vi lade fram för riksdagen förra veckan, med de genom devalveringen åtföljande kraven på företagen att kommande vinster skall användas för investeringar för det gemensamma bästa, avser att lägga grunden för en sådan stabil sysselsättningsökning. Detsamma gäller det investeringsprogram som jag tidigare nämnde och som omfattar investeringar för 3 miljarder kronor i alternativa energikällor, kollektivtrafik, forskningsbyggnader och andra delar av byggverksamheten. Det kommer att ge oss förutsättningar för en stabilare sysselsättning på sikt. Men vi vet alla att devalveringens positiva effekter och de positiva effekterna av investeringsprogrammet kommer att dröja ett tag. För att på bästa möjliga sätt klara förutsättningarna tills vi får de mer långsiktiga, stabila effekterna finns det inte särskilt många andra alternativ än de arbetsmarknadspolitiska insatserna. Vi kan konstatera att vi på arbetsförmedlingarna i Stockholmsområdet i oktober månad hade över 16 000 kvarstående arbetssökande. Samtidigt omfattas över 17 500 människor av olika former av arbetsmarknadspolitiska insatser.

Det har inte varit möjligt för oss — en regering som tillträdde i början av oktober — att snabbt klara alla de problem som finns.

Herr talman! Den offentliga service som hör samman med Stockholm som huvudstad och dessutom centralort är givetvis utomordentligt viktig för Stockholm som huvudstad och för landets alla delar. Det är min uppfattning att den centrala administrationen skall vara kvar i Stockholm och borde ha varit det i större utsträckning än som blivit fallet.

Det har totalt sett lett till en sämre service i Stockholmsregionen. Jag vill också upprepa vad jag sade om att den etableringskontroll som socialdemokraterna föreslagit syftar till en lokalisering av företag utanför Stockholmsregionen. Det framgår av arbetsmarknadsutskottets betänkande 1981/82:23. Detta är förslag som direkt motverkar de åtgärder som föreslås i näringslivsprogrammet från i våras.
Herr talman! Jag vill tacka för de kompletterande svaren som jag har fått på mina frågor från arbetsmarknadsministern. Jag är naturligtvis glad och tillfredsställd över att vi har fått deltagande i den här interpellationsdebatten också från andra partier. När det gäller Görel Bohlins inlägg, speciellt hennes förra där hon konstaterade att det väsentligaste är att man ger företagen livsluft, kan man konstatera att det med hjälp av de borgerliga regeringarna har varit möjligt att ge företagen i Stockholmsregionen livsluft under sex år. Ser man på utvecklingen från 1980 fram till i dag, dvs. en period som de borgerliga partierna i huvudsak har haft ansvaret för, är det under denna tid som den anmärkningsvärda ökningen av arbetslöshetssiffrorna har inträffat. Mot den bakgrunden förefaller Görel Bohlins resonemang något ihåligt. Det kanske beror på tidsfaktorn m.m. att vi inte har fått en något mer fördjupad diskussion om orsakerna till Stockholmsregionens stagnation och i 4 vissa avseenden tillbakagång, framför allt när det gäller industrisysselsättningen. Detta anser jag vara beklagligt. Jag tror det är nödvändigt att vi i framtiden ägnar mer krafter åt den typen av diskussioner än att i alltför stor utsträckning arbeta med paroller som i nuläget, på grund av den ekonomiska utvecklingen och utvecklingen av näringslivet i allmänhet, i stort sett är ett passerat stadium. Jag tackar än en gång för de kompletterande svaren och för en trevlig debatt.

Herr talman! Jag ber att få tacka bostadsministern för svaret. Omständigheter som varken bostadsministern eller jag kunnat råda över har gjort att detta svar har dröjt så länge så att dett.o.m. kom senare än den proposition som bostadsministern nu hänvisar till i svaret. Den propositionen kommer vi att få diskutera närmare i kammaren efter sedvanlig utskottsbe Nr 26 handling. Men det kan finnas anledning, tycker jag, att ändå något beröra Måndagen den just en liten del av den problematik som tas upp i den stora propositionen, 15 november 1982 nämligen det faktum som jag pekat på: att vi i dag har ett större antal outhyrda lägenheter än vi någonsin tidigare haft efter kriget. Vad vill då bostadsministern göra för att komma till rätta med det problemet? Här föreslår han att vi skall införa temporära hyresrabatter i nya hus och en hyresförlustgaranti. Det tycks mig, och säkert många andra, vara bakvända världen att så att säga locka fram ett nybyggande, när man redan har en balans eller ett stort överskott i ett område. Resultatet blir naturligtvis att man skjuter problemen ytterligare något år framåt, sedan man kanske har lockat ungdomar eller andra att hyra lägenheter i de nybyggda husen till en subventionerad hyra. Och därefter sker en snabb avtrappning av hyresrabatterna. Tror verkligen Hans Gustafsson att hyresgästerna kommer att ha större möjligheter att betala hyran 1985-1986, när denna avtrappning av hyresrabatterna kommer till stånd? Självfallet är det inte så. Resultatet blir naturligtvis att andelen outhyrda lägenheter ökar ännu mera, och bekymren för de allmännyttiga företagen, som nu i första hand är drabbade, kommer att bli ännu större. Jag tycker att det är mycket oroande att regeringen inte har försökt att angripa de problem som jag har berört i min fråga. Regeringen ser tydligen enbart till sysselsättningsaspekten, att till varje pris ha så många som möjligt inom byggnadssektorn sysselsatta.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

Herr talman! Jag har studerat propositionen mycket noga. Som Hans Gustafsson säger är det visserligen fråga om en nedtrappning i de kommuner där bostadsläget är i balans eller där man har överskott på lägenheter. Men fortfarande ger man även i de kommunerna möjlighet till stimulans för ett ytterligare ökat byggande utöver det planerade. Dessutom är bostadsministern generös och säger, att om någon kommun ramlar ur systemet, kan man tänka sig att göra en speciell prövning av ett sådant ärende. SABO:s verkställande direktör Esbjörn Olsson har i ett uttalande till medlemsföretagen varnat för ett ökat bostadsbyggande. Han känner till vilken svår situation SABO-företagen befinner sig i.

Sådana åtgärder sänker direkt boendekostnaden. Då kan man naturligtvis få fram ett ökat behov och ett ökat byggande.

Herr talman! Självfallet är det för mycket begärt att Hans Gustafsson efter en månad som bostadsminister skall ha accepterat hela det moderata bostadsprogrammet, men jag tänkte att ändå något av det goda som finns i detta borde ha kunnat avspegla sig i de förslag som bostadsministern lagt fram. På de områden som jag angivit kan ju bostadsministern inte rimligen ha något emot att förbättringar görs. Vad sedan beträffar tanken att man på konstlad väg skall locka ungdomar att ta en lägenhet, genom att erbjuda den till reducerat pris under ett par år, vill jag säga att det kommer att göra villervallan ännu värre när de sedan upptäcker att de snart skall betala hela hyran. Med tanke på utvecklingen med sjunkande reallöner är, som jag ser det, förutsättningarna inte speciellt goda för att nå resultat med en sådan politik.

Herr talman! Jag tackar bostadsministern för svaret på min interpellation, ett i många stycken positivt och ganska utförligt svar. Jag skall försöka att här göra en värdering av det. Ett ökat stöd till hyresgästerna, stopp för hyreshöjningarna och rättvisa i boendet är vad hundratusentals hyresgäster hoppas på och förväntar sig av den nya regeringen och riksdagsmajoriteten. Både socialdemokrater och kommunister gick till val på en annan bostadspolitik än den som borgarna bedrivit. Olika löften och utfästelser gavs om bl.a. ökat bostadsbyggande och ökat ekonomiskt stöd till nyproduktion, underhåll och allmännyttiga bostadsföretag för att kraftigt begränsa hyreshöjningarna eller stoppa dem. I regeringsdeklarationen talas det om en beslutsam kamp mot inflationen och att man skall dämpa kostnadsutvecklingen och motverka spekulationsekonomin. För att begränsa prisökningarna i samband med devalveringen infördes ett allmänt prisstopp. Detta borde, enligt vpk:s mening, utvidgas till att omfatta även hyrorna och gälla hela året 1983 i avvaktan på andra bostadspolitiska åtgärder. Ett hyresstopp är motiverat bl.a. mot bakgrund av att hyrorna har ökat snabbare än inflationen, att bostadsbidragens realvärde har försämrats och att antalet hushåll med bostadsbidrag har halverats sedan år 1975. 47 Nr 26 Regeringens beslut om en 16-procentig devalvering kom — som jag också Måndagen den sagt i interpellationen — som en kalldusch för de svenska lönarbetarna. Efter 15 november 1982 sex år av successiva reallönesänkningar försämras i ett slag det ekonomiska — oo läget för de arbetande. Nya stora hyreshöjningskrav på upp till 300 kr. per Om åtgärder mot månad för en trerumslägenhet hotar att ännu mer urholka levnadsstandar hyreshöjningar, den. Devalveringens effekter i form av bl.a. högre boendekostnader ger nu m.m. ökad tyngd åt kraven om att stoppa hyresutvecklingen och pressa ned hyrorna. I årets valrörelse talades från socialdemokratiskt håll om att den ekonomiska rättvisan inom boendet skall förbättras och att ett rimligare förhållande mellan löner, boendekostnader och priser i övrigt skall åstadkommas. Av svar på frågor från bl.a. hyresgäströrelsen framgick att en socialdemokratisk regering skulle vara beredd att anslå mellan 700 och 800 milj.kr. för att stoppa den hittillsvarande hyresutvecklingen i både det äldre bostadsbeståndet och nyproduktionen. Vpk var och är överens med socialdemokraterna om detta och menar att det allra viktigaste nu är att så fort som möjligt fatta beslut och vidta åtgärder som innebär att mera och billigare pengar ställs till förfogande genom riktat stöd i olika former till de allmännyttiga bostadsföretagen. För att åstadkomma socialt acceptabla hyror måste en omfördelning ske av samhällets bostadsstöd, från ägartill hyressektorn. En omfördelning av samhällets bostadsstöd genom att minska de mest gynnade villaägarnas skattesubventioner med bara en fjärdedel ger tillräckligt utrymme för stora hyressänkningar. Det skulle då främst drabba rika villaägare med höga inkomster, förmögenheter och stora ränteavdrag, dvs. den del av villaägarna som beräknas utgöra mindre än en fjärdedel men tillgodogör sig mer än tre fjärdedelar av villaägarsektorns skattesubventioner. Under 1970-talet har det förts en bostadspolitik som inte har tagit tillräcklig hänsyn till vikten av att uppnå ekonomisk likställighet mellan olika upplåtelseformer. Därför har de bostadspolitiska effekterna via beskattningen fortsatt att växa i en riktning som betytt ökade orättvisor. Det har som bekant inneburit att de största inkomsttagarna får de största skattesänkningarna. Genom inflationen har de stora låntagarna och de med ägda hus gynnats, och orättvisorna på bostadsområdet har blivit större. Den bostadspolitik som nu måste föras får inte längre — som varit fallet under både socialdemokratiska och borgerliga regeringar under 1970 och 1980-talet — utgå från som något självklart att ägande och förvaltande av bostadsfastigheter alltid skall bära sig och gå med vinst. Sådana tankegångar är enligt min mening inte förenliga med en riktig bostadspolitisk målsättning. I regeringens nyligen framlagda proposition 1982/83:50 kan man tyvärr utläsa en tveksamhet om detta, då man exempelvis anför att syftet med införande av en hyreshusavgift inte är att försämra resultatet av fastighetsförvaltningen utan att balansera en väntad allmän hyreshöjning! Herr talman! Bakgrunden till min interpellation har med detta och med ekonomiska svårigheter. Det blir allt svårare att klara hyran. Bostadsföretagens fordringar på obetalda hyror ökar allt hastigare liksom antalet begärda vräkningar på grund av utebliven hyresbetalning. En allt större del av socialkostnaderna går till att klara det som nu närmast kan betecknas som hyresutplundring. Även familjer med förhållandevis goda inkomster hamnar i en mycket besvärlig ekonomisk situation. Hyran fortsätter att ta en allt större del av lönen, och den utvecklingen kan enligt min mening inte få fortsätta. Omkring 600 000 hushåll hos allmännyttan och ca 400 000 hos privata hyresvärdar berörs direkt eller indirekt av de hyresförhandlingar som pågår. Hyreshöjningskraven ligger i allmänhet på mellan 20 och 40 kr. per kvadratmeter och år eller mellan 125 och 250 kr. per månad för en trerummare på 75 m?. Det finns både lägre — ca 15 kr. — och högre — ca 55 kr. — höjningskrav, men i genomsnitt rör sig kraven troligen om ca 35 kr. per kvadratmeter eller över 200 kr. per månad. Ett borttagande av enbart extraupptrappningen av den garanterade räntan skulle minska kraven med minst 5 kr. per m? eller över 30 kr. per månad. Underhållslånens återinförande kan minska höjningarna med upp till 10 kr. per m? eller drygt 60 kr. per månad. Hyresförlustlån kan för vissa bostadsföretags hyresgäster också betyda minskade krav på mellan 5 och 10 kr. per m?. Tillsammans kan de här tre åtgärderna minska hyreskraven för år 1983 med mellan 15 och 25 kr. per m? eller med omkring 100-150 kr. per månad. Det som blir kvar av höjningskraven efter hårda förhandlingar och prutningar torde i genomsnitt bli minst 15 kr. per m? eller omkring 100 kr. per månad för normallägenheten. För att klara hyreshöjningskrav av den storleksordningen behövs ett särskilt statligt stöd till de allmännyttiga bostadsföretagen om uppskattningsvis 750-800 milj.kr. Sådant stöd kan t.ex. ges i form av ränteoch amorteringsfria lån av en storleksordning som svarar mot hyreshöjningsbehovet efter slutförda förhandlingar. Jag har närmare uppehållit mig vid dessa problem i min interpellation. Jag skall därför inte upprepa mina synpunkter här. Av interpellationssvaret och regeringens förslag i proposition 50 att döma förefaller det som att ett stöd till hyresgästerna för 1983 kommer att bli synnerligen begränsat. Underhållslån kommer att kunna erhållas under 1983. Det är inte några statliga lån i tidigare utformning utan lån som skall få tas upp på kapitalmarknaden till s.k. marknadsränta men med särskilda räntebidrag för de allmännyttiga bostadsföretagen — och det är bra. Detta kan betyda en begränsning av hyreskraven med, högt räknat, 10 kr. per m?. Vidare föreslås ett särskilt stöd — ett slags hyresförlustlån — för ombyggnad av outhyrda lägenheter och till företag som en längre tid haft problem med outhyrda lägenheter. För de företag det gäller betyder det att kraven gentemot hyresgästerna minskas med 5 kr. eller något mer per m?. Förslagen i proposition 50 om temporära hyresrabatter och hyresförlustgaranti gäller som bekant för ombyggnad och nybyggnad och påverkar inte hyrorna för nästa år. Dessutom sägs i förslaget om hyresrabatter att de inte skall få påverka bruksvärdeshyrorna utan skall räknas bort då det gäller s.k. jämförelsehyror. I interpellationssvaret sägs beträffande min fråga om de årliga och extra upptrappningarna av räntenivån att den bedömningen har gjorts att underhållslån i den utformning som föreslås är att föredra framför ändringar av reglerna för extra upptrappning av de garanterade räntorna. Det ena goda borde inte förskjuta det andra. Som framgår av proposition 50 betyder den extra upptrappningen av den garanterade räntan — som varken vpk eller socialdemokraterna accepterade i det skick den genomdrevs av borgarna i våras — hyreshöjningar på mellan 35 och 100 kr. per månad under 1983. Jag vill också gärna säga att det förvånar mig att inte regeringen nu upprepar det krav som i våras fanns från socialdemokratiskt håll om att man i varje fall skulle halvera den extra upptrappningen och i stället använda de pengarna för att sänka kostnaderna i nyproduktionen. Så är nu inte fallet. I propositionen studerar man inte möjligheten att öka räntebidragen och slopa den extra upptrappningen utan bara möjligheten att åstadkomma en budgetförstärkning genom ytterligare minskning av räntebidragen. Slutsatsen blir att man nu anser det olämpligt att ytterligare minska räntebidragen. Herr talman!

Liksom tidigare tycker vi från vpk:s sida att det är bra att avgiften införs, och vi delar uppfattningen att den skall ges en ökad omfattning jämfört med enligt Birgit Friggebos förslag. Liksom tidigare anser vpk emellertid inte att allmännyttiga företags äldre hus skall tas med bland de hus som skall omfattas av den föreslagna avgiften. Däremot måste man fråga sig varför alla fastigheter med mindre än tre lägenheter undantas — vad är det för rättvisa i att begränsa omfördelningen bland bostadskonsumenterna bara till flerbostadshusen? Tallmännyttans äldre hus har ju f. ö. sedan många år tillbaka tillämpats en hyresutjämning, som betytt att man burit en stor del av kostnaderna för nyproduktion. Dessa hyresgäster omfattas alltså redan av ett system för kostnadsutjämning. Med den utformning hyreshusavgiften har i förslaget, betyder detta att man ger med ena handen — underhållslån med garanterad ränta — men tar tillbaka med andra handen, en hyreshusavgift som i många fall blir nästan lika stor och kännbar. Herr talman! Det är svårt att med utgångspunkt från interpellationssvaret och den regeringsproposition som det bl.a. hänvisas till i svaret, och som jag också har uppehållit mig rätt mycket vid, få klart för sig vari det ökade stödet till landets hyresgäster består och vilken omfattning det får år 1983. Det är Nr 26 det som är intressant för hyresgästerna. Det som nu främst intresserar är Måndagen den vilka satsningar som görs för att bromsa hyreshöjningarna under nästa år. 15 november 1982 Även om hyresgästerna till nöds kan förstå att de trots tidigare smällar måste vara med och ta stötar för devalveringseffekterna, så förväntar sig nu många som röstade bort borgarna från regering och riksdagsmajoritet att få konkreta belägg för en annan och en rättvisare bostadspolitik. Kan bostadsministern tala om hur stor nettosatsningen från statens sida blir under nästa år när det gäller att stoppa eller kraftigt begränsa hyreshöjningarna? Kan bostadsministern säga det bara på ett ungefär, på ett hundratal miljoner kronor när och vad detta kan betyda i minskade hyreskrav? Det är mycket svårt att få en uppfattning om det med utgångspunkt från interpellationssvaret och den proposition som det hänvisas till. Jag vill gärna säga att jag tycker det är positivt med förslagen om underhållslån, hyresrabatter och förlustgarantier, med stöd till outhyrda lägenheter, förbättringar av boendemiljön och bidrag till energibesparande åtgärder. Det är positivt och bra. Det är positivt med hyreshusavgift för att finansiera detta, men frågan är: Kan innehållet i dessa förslag åstadkomma de nödvändiga förbättringarna och lättnaderna för hyresgästerna? Det är ju det som är den helt avgörande frågan. Varför finns det inga förslag till minskade orättvisor genom en omfördelning mellan ägda och hyrda bostäder? Räcker inte hyreshusavgiften, tillsammans med de genom den kraftiga nedgången i bostadsbyggandet kraftigt minskade anspråken på räntebidrag, till för att finansiera större insatser, som kan åstadkomma ett temporärt hyresstopp för 1983? Det är frågor som inte bara jag utan många av landets övriga hyresgäster ställer sig och gärna vill ha svar på. Bostadsministern har svarat kategoriskt nej på min fråga om regeringen är beredd att överväga eller föreslå att det allmänna prisstoppet utvidgas till att omfatta även hyrorna. Anser regeringen alltså att ett prisstopp på hyrorna är mindre välmotiverat än det är för andra nyttigheter och varor? Låt mig till sist, herr talman, göra ett par kommentarer till svaret beträffande bostadsbidragen. Den ekonomiska politik som förts under den borgerliga regeringstiden har lett till kraftiga försämringar för de svaga hushållen här i landet. Ökade bostadshyror och minskade reallöner gör att allt fler behöver stöd till sin försörjning. Därmed ökar kraven på bostadsbidrag, och det är angeläget att snabbt undanröja de försämringar som skett, som har urholkat stödet och medfört att hundratusentals hushåll har förlorat sina bidrag.

Herr talman! Jag tackar bostadsministern för svaret på min fråga. I frågan har jag pekat på att man i många kommuner i Värmland och även i övriga landet har drabbats hårt av de problem som uppstått inom industrin. De kommunala bostadsföretagen har i många fall 10 20, eller mer, av sina 51 lägenheter outhyrda. I exempelvis Säffle står 200 av 1 700 lägenheter tomma. I Hagfors är 150 av 1 500 lägenheter outhyrda osv. Det skulle vara mycket orättvist om detta finge slå igenom på hyran. Hyresgästerna är inte skyldiga till att det finns ett stort överskott på lägenheter. På de orter där jag känner till de här problemen är det helt enkelt så att företagen på orten har minskat arbetsstyrkan eller i värsta fall lagt ned verksamheten. Denna utveckling har inte kunnat förutses. Kommunerna har planerat bostadsbyggandet efter det underlag man fått från näringslivet och sett till att det finns bostäder. Slår prognoserna fel, vilket är fallet i dag, är det inte den som lämnat felaktiga uppgifter som drabbas utan hyresgästerna eller alla skattebetalarna i kommunen. Det förhållandet, som jag nyss nämnde, att många lägenheter står tomma har givetvis också lett till att byggandet av hyreshus i stort sett har stannat av på berörda orter, samtidigt som investeringarna inom industrin ligger på en mycket låg nivå. Följden har blivit en mycket hög arbetslöshet inom byggnadsarbetarkåren i länet. I oktober var den 14 96, och prognosen för januari pekar på 22 26. Åtgärder som ger bättre ekonomiska förutsättningar för ombyggnader och förbättringar av gamla bostäder är något positivt ur denna synpunkt. Även energisparinsatser och övergång till alternativa uppvärmningssystem kommer att ge jobb. Men i de fallen är man beroende av den kommunala planeringen, och det tar tid att komma i gång med sådana åtgärder. Sammanfattningsvis kommer de föreslagna åtgärderna att förbättra läget, men i de hårdast drabbade områdena måste ytterligare insatser göras både för att hålla nere hyrorna och för att klara sysselsättningen. Vissa andra möjligheter ställs också i utsikt i propositionen. Jag tänker då i första hand på anslaget på 50 milj.kr. Herr talman! Avslutningsvis vill jag framföra en förhoppning om att de hårdast drabbade Värmlandskommunerna får en välvillig behandling när de hör av sig till bostadsministern.

Herr talman! Jag tycker att det svar på frågan som jag har fått av bostadsministern och de kommentarer som han lämnade till mitt inlägg tyder på en positiv inställning till det problem som jag tagit upp beträffande tomma lägenheter. Jag vill tillägga att detta problem i dag är i växande på de orter som jag förut nämnde och i all synnerhet på många bruksorter. Ombyggnad till kontor och verkstäder kommer troligtvis att ske i mycket liten utsträckning. Ombyggnad och förbättringar av gamla lägenheter kan däremot säkert skapa mycket sysselsättning. Vi får se hur långt vi kommer med de föreslagna åtgärderna. Det finns ju möjligheter att komma igen.

Herr talman!

Och diskussionen under valrörelsen gällde allra högsta grad vilka insatser de olika partierna var beredda att göra för att begränsa hyreshöjningarna för 1983. Därför är det intressant att försöka klara ut vilka effekterna kan bli av de förslag som nu läggs fram. Bostadsministern säger att vallöftena angående bostadspolitiken enligt hans mening har hållits, t.o.m. med råge, som han sade. Ja, om man ser det hela i perspektivet fram till 1985, är det möjligt att man kan konstatera att vallöftena har hållits. Men jag kommer tillbaka till frågan: Vad blir det för effekt nästa år? På vilket sätt kan åtgärderna underlätta de hyresförhandlingar som nu pågår och begränsa de aktuella hyreshöjningarna? Jag tog upp ett resonemang om hyreshusavgifterna och undrade varför inte alla fastigheter med mindre än tre hushåll omfattas av den avgiften. Bostadsministern hänvisade bl.a. till den förändring som kommer att ske beträffande underskottsavdragen, att de begränsas till 50 70. Då är vi tillbaka vid det jag nyss berörde: det gäller för år 1985. För år 1983 begränsas underskottsavdragen — om mina undersökningar har lett fram till rätt besked —- till 74 20. Då kan bostadsministern säga: Det är ändå en framgång, eftersom det nu finns möjlighet att dra av ungefär 85 Jo. Men den här ändringen räcker inte för att man skall komma någon ordentlig bit på väg då det gäller att åstadkomma en utjämning och större rättvisa mellan olika upplåtelseformer. Det borde därför enligt min mening ha funnits med ytterligare förslag i det här sammanhanget. Här är det inte heller någon statsfinansiell fråga. Det kostar ju inte staten något att ta medel från de rika — villaägare och andra som har råd att betala mer — och använda de pengarna för att dämpa hyrorna för hyresgästerna. Det är inte en statsfinansiell fråga på det sätt som bostadsministern utvecklade här förut. Det handlar i det fallet om en omfördelning, om att ta av dem som är otillbörligt gynnade på bostadsmarknaden och använda de medlen för att dämpa svårigheterna för dem som ligger allra sämst till. Jag är naturligtvis på det klara med att man måste arbeta inom tillgängligt statsfinansiellt utrymme och har förståelse för att bostadsministern hänvisar till det. Men det jag frågade var om man kan tänka sig att använda det man får in i hyreshusavgift för 1983 och de pengar som man får genom de minskade anspråken i fråga om räntebidrag som redan finns budgeterade — de blir ju också ett ”plus” i det här sammanhanget — för att stoppa den nuvarande hyresutvecklingen. De pengarna skulle tillsammans med de övriga åtgärderna räcka för att göra det. Det vore intressant att få ett svar på den frågan. Jag begärde här inte preciseringar som gick alltför långt, utan jag talade om belopp på hundratals miljoner kronor när, och de borde väl vara möjliga att ange. Jag har försökt att räkna fram det här, och jag kan säga att det såvitt jag kan se handlar om ungefär 300 milj.kr. Det är de satsningar som staten gör för år 1983 enligt de förslag som nu föreligger. Men man räknar med att få in 790 miljoner genom hyreshusavgiften, och sedan är frågan vad de minskade anspråken när det gäller räntebidragen på grund av den kraftiga nedgången i byggandet kan betyda — det kan kanske betyda 100 miljoner. Man skulle alltså kunna komma fram till att det här finns ytterligare 500-600 miljoner som kunde satsas för att stoppa hyresutvecklingen. Jag vill upprepa den fråga jag ställde, och jag vill nog också begära att bostadsministern försöker att åtminstone ungefärligt ange hur stort statens stöd till hyressektorn kan bli. Då kan man sedan räkna om detta, så att man ser vad det kan betyda i de hyresförhandlingar som nu pågår.

Herr talman! Jag håller med bostadsministern då det gäller resonemanget om villaägarna. Jag har aldrig i något sammanhang gett en beskrivning som innebär att jag har dragit alla villaägarna över en kam.

Med beaktande av att det finns villaägare som har det väldigt svårt och att det finns hyresgäster som har det mer eller mindre svårt, som bostadsministern sade, utgår det från samhällets sida i genomsnitt stöd på ungefär 13 000 kr. till varje villaägare och 4 800 kr. till övriga bostadskonsumenter som inte bor på det sättet. Redan detta visar att det inte är särdeles rättvist ställt på det här området och att det skulle finnas anledning att snabbt vidta åtgärder för att rätta till detta. De pengar som nu kan disponeras av bostadsföretagen för att dämpa hyreshöjningarna under 1983 är väldigt begränsade. Hur mycket bostadsföretaget än väljer i det sammanhanget för att utnyttja det ena eller det andra så blir summan av kardemumman ändå inte mera än att man möjligen med maximalt utnyttjande under de bästa betingelserna för ett bostadsföretag kan krypa ned till ungefär hälften av de krav på prishöjningar som föreligger. Det är tveksamt hur mycket man sedan kan pruta bort. Även jag råkar ha varit med under ganska många år i de här förhandlingarna och vet hur pass hårda de är, hur väl man år från år utnyttjar möjligheterna till prutningar, och jag vet att utrymmet blir allt mindre. De förslag som regeringen nu lägger fram och som kan betyda någonting för bostadsföretagen är helt otillräckliga för att stoppa den nuvarande hyresutvecklingen och kraftigt begränsa hyreshöjningarna. Det är att beklaga att utformningen av förslagen i propositionen inte har blivit sådan att de har fått mer positiva effekter för hyresgästerna. Men till detta, herr talman, får vi också säkert tillfälle att återkomma både motionsledes, i utskottsbehandling och i kommande riksdagsdebatter.

Herr talman! Jag avser inte att ytterligare förlänga denna debatt, men jag måste replikera på det sista bostadsministern sade. Det han sade betyder inte att staten satsar så mycket pengar att man kan komma ner till hälften av hyreskraven. Men man kan genom att utnyttja de möjligheter som ges i förslagen i propositionen ändå komma fram till det. Kvar står att jag tyvärr måste konstatera att jag inte har fått något svar på frågan om hur stort bostadsministern uppskattar att det statliga stödet för 1983 i reda pengar kan bli. Jag hoppas att vi under kommande behandling av propositionen verkligen kommer till klarhet om detta. Jag har försökt, men jag har inte lyckats komma till klarhet. Jag har ändå sysslat med bostadspolitik under ganska många år, deltagit i förhandlingsverksamhet och efter bästa förmåga sökt sätta mig in i alla de snårigheter och problem som är förenade med den bostadspolitik som vi har i detta land.

Herr talman! Blenda Littmarck har frågat mig om jag delar den uppfattning som redovisats i en tidningsartikel där jämställdhetsministern Anita Gradin skulle ha tagit avstånd från utvecklingen mot ökad hemsjukvård genom att uttala att det socialdemokratiska kvinnoförbundet upplever det som ett hot att sjukvårdshuvudmännen vill satsa mer på vård och omsorg av de äldre i hemmet, och vidare att detta leder tanken till s.k. hemmadöttrar. Citatet är en del av ett längre resonemang om vikten av att hävda kvinnors rätt till arbete och ekonomiskt oberoende, särskilt i tider av ekonomisk tillbakagång, och innebär inte ett avståndstagande till hemsjukvård. Jag anser att sjukvård i hemmet kan vara ett bra alternativ till institutionsvård. Det är viktigt att patienter som vill vårdas hemma får möjlighet till detta. Det är då väsentligt att de också får den medicinska vård och den sociala service de behöver. Vård i hemmet får t.ex. inte leda till att möjligheter till rehabilitering inte tas till vara. Detta är särskilt viktigt för yngre långtidssjuka. Hemsjukvården har utvecklats mycket under senare år vad gäller både omfattning och kvalitet. Vården har i regel förbättrats i medicinskt hänseende och kompletterats med ökad social service från kommunerna. Jag anser att detta är mycket positivt. En utbyggd hemsjukvård som innebär att patienter får en god medicinsk och social service står enligt min mening inte i motsatsförhållande till kraven på kvinnors rätt till arbete och ekonomiskt oberoende. Det skulle däremot en ensidig satsning på anhöriga vårdare göra.

Herr talman! Jag har litet svårt att förstå hur Blenda Littmarck och andra kunde bli chockade av den här intervjun och pressreferatet av intervjun med Anita Gradin. Jag har själv bara tillgång till Svenska Dagbladet och om det är Svenska Dagbladets referat som det grundar sig på, har jag svårt att förstå det hela. Blenda Littmarck vet lika väl som jag hur ofta man kan bli missförstådd och feltolkad vid intervjuer. Jag kan försäkra Blenda Littmarck att regeringens medlemmar inte har olika synsätt i den här frågan. Jag har i mitt svar klart angivit att det är positivt att satsa på hemsjukvård. När det gäller anhörigvården utreds den frågan f. n. Uppdraget är att se över hemsjukvården särskilt med avseende på rätten till ledighet från arbete för vård av äldre, sjuk eller handikappad, anhörig i hemmet och ersättningssystemet i detta sammanhang. Vi får väl avvakta kommitténs förslag. Den skall naturligtvis arbeta färdigt och presentera sina förslag, innan vi på nytt tar ställning till hur vi skall angripa dessa frågor.